Herr talman! Eftersom John Andersson ställde en fråga till mig om socialdemokraternas inställning i detta sammanhang, skall jag naturligtvis svara honom. Vi socialdemokrater står för utfästelser som vi har gjort både i riksdagsmotioner och i valrörelsen på denna punkt. Att vi däremot inte kan tillstyrka den motion som vpk har väckt och som i dag diskuteras beror på att vi liksom vpk — det framförs i motionen — är på det klara med att man när det gäller jordbruket, som nu diskuteras i denna motion, inte omedelbart kan få ett stopp på alla gifter. Det står i vpk:s motion att det krävs en övergångstid. Vi kan inte både ha den uppfattningen att det krävs en övergångstid med forskning och utredningar och i samma andetag kräva ett absolut förbud. Man får ta saker och ting i rätt ordning.

Herr talman! Det sades här att det fanns många vackra ord i jordbruksutskottets betänkande nr 6. Vi i utskottsmajoriteten är naturligtvis glada över att höra detta. Jag vill till de vackra orden då räkna bl.a. det bestämda påståendet att alla dessa motionsyrkanden bör föras över till den nytillsatta utredning som har att fungera såsom någon form av konsekvensutredning vad gäller användningen av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel i jordoch skogsbruket. Jag tycker nog att jag har anledning säga att detta måste vara den finaste lösning som exempelvis John Andersson kan tänka sig, eftersom han själv har möjlighet att framföra sina åsikter i den utredningen. Det är ändå en väldigt fin praxis i svenskt samhällsliv att man samlar ihop fakta till ett beslutsunderlag, granskar detta och därefter fattar sina beslut. I det läget vore det mycket oklokt att redan nu innan utredningsarbetet har börjat veta så bestämt hur allting skall ordnas. Jag skulle själv aldrig våga acceptera den beslutsordningen att man först fattar beslut och sedan bedriver utredningsarbete. Litet grand av denna kritik vill jag rikta också mot den till utskottsbetänkandet fogade reservationen, eftersom man på socialdemokratiskt håll nu har fått sina önskemål tillgodosedda genom att denna utredning kommer till stånd. Förra gången detta ärende behandlades tyckte vi inom utskottsmajoriteten att denna sak kunde inrymmas i naturresursoch miljökommitténs arbete, eftersom landets förnämsta experter och få toxikologer finns placerade där. Dessutom är socialdemokraterna väl representerade. Det tyckte man emellertid inte räckte, utan man ville ha en alldeles särskild utredning. Vi har sagt: Å la bonne heure. Folkpartiet har nu under sin regeringstid tillsatt en utredning. Vi accepterar detta. Den kunde ha utgjort en underavdelning till den stora utredningen. Vi måste ändå anlita samma experter, och vi får i vissa sammanhang ha gemensam sekreteraravdelning. Men det kan vi bortse från. Nu har vi denna utredning, och då tycker jag inte att det finns några skäl för att i anledning av motionerna vara alltför snabb med generaliserande åsikter och ställningstaganden. För att klara alla de fina ambitioner i miljösammanhang, om vilka vi är ense i vårt land, är det helt till fyllest, att förslagen i motionerna penetreras av utredningen, som dessutom har kravet på sig att arbeta mycket snabbt och redan i vår komma fram med något delbetänkande. Det har talats här om omvändelse under galgen. Eftersom det inte är första gången vi stöter på detta ärende, vill jag erinra om att jag hade nöjet — jag vill gärna säga också det smärtsamma arbetet — att i den gamla giftnämnden kämpa igenom ett totalförbud mot spridning av kemikalier från luften. Det var 1972. För att inte genera Svante Lundkvist skall jag inte tala om vilka som röstade vad, men vi vann med sex röster mot fem och fick ett totalför sprutning över skogen. Nu har man återigen ändrat sig och bestämt sig för att förbjuda denna hantering, och då vill jag inte kritisera gamla ställningsta Nr 33 ganden utan välkomnar den nya inställningen — även om det är en Onsdagen den omvändelse under galgen eller kanske snarare en omvändelse på Sergels 21 november 1979 torg. Själv tycker jag nog att vi i längden vinner riktiga och balanserade beslut, om vi i lugn och ro kan skaffa oss ett gediget beslutsunderlag och exakt veta kemiska medel i konsekvenserna av de ställningstaganden vi stannar för. jordoch skogs Före nästa sekelskifte behöver världens livsmedelsproduktion fördubblas. bruket Alternativet, om vi inte lyckas med detta, är svält och lidande runt om i världen. Jag har fått uppgifterna från National Academy of Science, som har räknat mycket noga på detta och vars uppgifter till väsentlig del utgör grunden för svenska växtförädlares arbete. Det är alltså helt nödvändigt att öka livsmedelsproduktionen. Det kan ske genom att öka arealerna eller genom att öka produktionen på redan ianspråktagen areal. Möjligheterna att öka arealerna är ganska begränsade. Det finns för all del exempel på stora områden, främst i Sydamerika — det här är något som jag odlas upp. På den marken växer i dag nästan bara tistlar. I Argentina finns det områden med s.k. lössjord — ett två meter tjockt lager av svart jord — där man har 1 200 mm regn, fördelat jämnt över hela året, och där temperaturen varierar mellan +8 och +28? C. Där råder de gynnsammaste odlingsbetingelserna i världen, men dessa utnyttjas inte. Jag nämner detta därför att jag alltid, även om jag vet att det kostar mig kortsiktiga politiska vinster, måste tala för en balanserad inställning i de här svåra frågorna. Pendeln får aldrig svänga för långt åt ena eller andra hållet. Låt mig säga att i vissa delar av världen är det möjligt att öka ut jordbruksarealerna med utnyttjande av en handelsgödselinsats som kanske — jag säger kanske, för vi har inte detta styrkt — är alltför stor i andra delar av världen. De nya arealerna är dock relativt begränsade. Situationen för hela världen är således att vi måste intensifiera produktionen på befintlig areal, om inte mänskligheten skall drabbas av katastrof. Vad har då Sverige med detta att göra? Jag är mycket snabb att säga att vi spelar en mycket marginell roll i den stora jämförelsen. Men alla ansvariga nationer måste räkna sin lilla bit som väsentlig i sammanhanget. Det är bara en eller annan miljon ton brödsäd som vi kan undvara och hjälpa till med. Jag tror att det kan och bör ökas, men det är fullt klart att Sverige aldrig kan försätta sig i den situationen att vi plötsligt skulle välja en odlingsteknik som innebär att vi inte täcker det egna livsmedelsbehovet, att vi plötsligt skulle behöva importera vår mat — mat som andra behöver bättre och över vars innehåll vi inte har någon kontroll. Jag vill i detta sammanhang säga att Sverige ligger ett par tre hästlängder före världen i övrigt när det gäller lagstiftning på miljökontrollområdet, livsmedelslagstiftning och över huvud taget omsorg om människors hälsa och miljö — därmed inte sagt att inte mycket kan göras ännu bättre. Men vi skall komma ihåg detta som en 61 bakgrund i denna debatt, när den då och då hotar att få slagsida. Svante Lundkvist sade friskt och frejdigt att den snabbt växande användningen av handelsgödsel i Sverige bekymrar oss djupt. Jag väljer att i stället läsa jordbruksnämndens statistik. Hur är det med användningen av handelsgödsel? 1975, 1976 och 1977 har totalanvändningen minskat i Sverige, speciellt inom jordbruket. Användningen har ökat något i skogen, men totalanvändningen har trots allt minskat. Jag har inte rätt att nonchalera så väsentliga fakta för ställningstagandet. Sedan må man försöka att kritisera mig ur olika vinklar — det får det kosta. Kommunalt veto har nämnts som något slags universalmedel. Om vi har någorlunda eniga vetenskapsmän som säger att det finns inslag i godkända bekämpningsmedel som är farliga för människan och hennes miljö, skall dessa medel utmönstras ur arsenalen — då skall vi inte ha dem kvar. Då skall inte enskilda kommuner ha ansvaret att bestämma om bekämpningsmedel får användas eller inte. Jag vill inte försätta kommuner i en situation där de kanske känner sig beroende av industrier och domänverket eller kanske tvingas ta hänsyn till annan sysselsättning i kommunen. Jag tror inte på kommunalt veto som en lösning när det gäller bekämpningsmedelsanvändningen. Visar det sig att kadmium i livsmedel går att spåra och det härleds till exempelvis fosfor i handelsgödsel, skall åtgärder snabbt vidtas. Dess bättre har vi en ganska acceptabel lösning i vårt land, när det nu i ny teknik vid svensk stålframställning plötsligt har visat sig att man som biprodukt får en fosfor av mycket hög kvalitet som är fri från kadmium. Det kanske är lösningen på detta problem. För mig kan det aldrig bli någon lösning att man låter bli att tillföra fosfor. Jag har sagt — vilket också här har citerats — att växterna behöver mat. Men växterna reagerar hela tiden för den svagaste länken i näringskedjan. Om det finns tillräckligt med kväve, kalium, en massa mikroprodukter och spårämnen men det fattas fosfor, då är det fosforfaktorn som avgör den slutliga skörden. Det är fosforfaktorn som avgör om fotosyntesen skall fungera och vi skall få nytta av solen. Man kan inte blunda för sådana fakta, och därför måste man som sagt se till att få fram ett fosfor utan kadmium.

Det gäller då att finna vägar för den ökade produktionen där man samtidigt tar hänsyn till människan och miljön. Dess bättre är det så att vi i våra livsmedel har icke mätbara eller inte alls några restsubstanser av bekämpningsmedel. Problemet i dag gäller närmast de människor som skall hantera bekämpningsmedlen i fabriker där de tillverkas eller i jordbruket. Det problemet är allvarligt nog, och hanteringen måste omgärdas med sådana säkerhetsföreskrifter och sådan teknik att man kan garantera att dessa människor inte utsätts för hälsorisker. Nr 33 Det är också mycket glädjande att nu kunna välkomna ett alltmer ökande Onsdagen den ansvar hos den unga jordbrukargenerationen, som mycket noggrant räknar ut 21 november 1979 växtnäringsbehov och mycket noggrant doserar växtnäringen så att den passar växternas behov. Med detta ökande ansvar försöker de också undvika bekämpning när detta är möjligt utan att de drabbas av de stora skördeförluster som svenska folket inte är berett att betala och inte har råd att betala. Därför är det också mycket välkommet att de som sysslar med svensk växtförädling nu hela tiden håller sig å jour med debatten och ligger långt framme i sitt förädlingsarbete, där man efter hand kan finna växtslag som har andra egenskaper vad gäller näringsbehov och resistens mot växtsjukdomar. Kvar finns dock ett mycket svårt problem, och det är hur man skall klara ogräset. Det går inte att resistensförädla bort, men man kan forska fram teknik, andra växtslag och växtsätt för att i någon mån eliminera det. Men låt oss aldrig vårdslöst i politiskt nit inbilla svenska folket att man plötsligt kan införa totalförbud mot bekämpningsmedel och ändå försöka leva vidare — det blir nå bekostnad av något som man inte kan definiera. Ett direkt svar på John Anderssons fråga redan nu kunde vara att jag tror att det är möjligt att Sverige får fatta ett politiskt beslut, där vi återför bestämmelserna till dem som jag talade om och som vi hade i giftnämnden 1972, nämligen att man inte mer skall sprida gifterna från luften över skogen. Det kan vara ett politiskt beslut, och jag hoppas att vi i vår utredning kan få beslutsunderlag. Får vi inte det kan vi knappast fatta ett sådant beslut. Herr talman! Med detta anförande har jag velat säga att, även om jag vet att det inte är särskilt politiskt opportunt, varken åt det ena eller det andra hållet, riktmärket på sikt måste vara en sansad, balanserad och förnuftig attityd till dessa mycket svåra problem, som man inte löser bara genom att tycka till, som man löser bäst med insikter och sämst med bara åsikter.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

Herr talman! Först till Einar Larsson. Han säger nu att den unga generationen visar ett ökat ansvar just då det gäller användningen av gödningsmedel och gifter. Det skulle med andra ord innebära att denna generation inte delar Einar Larssons syn på gifter och gödningsmedel enligt vad jag citerade. Sedan sade Einar Larsson att det är mycket möjligt att vi får ett förbud mot flygbesprutning. Efter att ha arbetat över 25 år som skogsarbetare hos storskogsbruket vill jag säga att vi på inga villkor vill få tillbaka de s.k. ryggsprutorna, med vilka vi skall gå omkring och spruta. Här måste det vara fråga om att helt ta bort gifterna från skogsbruket, inte fråga om hur man skall sprida gifterna. Sedan vill jag säga en sak både till Einar Larsson och till Svante Lundkvist. Om vi nu är överens om att användningen av dessa medel skall minskas och 63 på sikt avvecklas, då kan det väl inte vara något fel att riksdagen redan i dag hemställer hos regeringen om ett sådant förslag. Jag kan inte se någon motsättning i detta. Utredningen skall ju utreda konsekvenserna och enligt vad jag förstår föreslå lämpliga åtgärder så att dessa medel skall minskas och till slut avvecklas. Einar Larsson vill väl inte påstå att användningen skall fortsätta eller kansket.o.m. öka om konsekvenserna inte är godtagbara, eller att så skulle bli fallet även om skadeverkningarna är stora och påvisbara? Så fattar inte jag sammanhanget.

Herr talman! John Andersson har jag redan replikerat i mitt tidigare inlägg, varför jag nu skall ägna detta inlägg åt Einar Larsson och de synpunkter han förde fram. Jag hade faktiskt inte väntat att Einar Larsson skulle komma dragande med flygbesprutningsbeslutet från 1975, eftersom han måste vara väl medveten om motiven och att beslutet av år 1972 var ett provisoriskt beslut i avvaktan på att vi skulle få en lagstiftning som skulle hantera både registreringen av gifterna och metoderna för dessas spridning. Vi kan ju inte ha två motsatta lagstiftningar verksamma på en gång. Vad saken nu gäller är att vi socialdemokrater är emot skogsbesprutning både från luften och från marken. Därvidlag är jag liksom John Andersson förvånad över att man från centerns sida uppenbarligen bara talar om flygbesprutning. Det skulle innebära att man åter är beredd att låta skogsarbetarna gå ut med sprutaggregaten på ryggen, vilket vi vill vända oss emot. Jag är förvånad över att ambitionerna nu blivit så dämpade från centerns sida. I valrörelsen gick ändå Thorbjörn Fälldin ut och fastslog att flygbesprutningen enligt centerns uppfattning bör ersättas med manuell röjning. Nu sade Einar Larsson till John Andersson: Vi får väl se hur det blir när denna utredning blir färdig. På den punkten trodde jag att vi var klara med varandra, på den punkten har också den nuvarande jordbruksministern i valrörelsen givit mycket klara besked. Men vi får väl höra om det föreligger någon ny uppfattning i sammanhanget från centerns sida. Sedan är det naturligtvis riktigt att livsmedelsproduktionen måste öka i världen för att motverka svälten. Men detta befriar oss inte från att pröva våra möjligheter här hemma, att göra vårt yttersta för att använda metoder, genom vilka vi icke riskerar skador för människor och miljö. Det är hela tiden just den fråga vi försöker driva och där uppenbarligen Einar Larsson nu tycker att vi är för ambitiösa. Vi har under ett par års tid begärt dessa utredningar, vi har äntligen fått dem och vi hoppas nu att man skall gå med en positiv inställning till detta jobb för att vi skall kunna få fram metoder som kan vara bättre och lämpligare. Inte heller vi är intresserade av att driva fram beslut som skulle innebära att vi tvingades importera livsmedel. På den punkten är vi helt överens. Det är ju det här som gör att vi måste få en övergångstid när det gäller jordbruket, så att vi får fram säkra och nya metoder, innan andra åtgärder kan vidtas. Låt mig till slut få framhålla att anledningen till att vi har reserverat oss är att vi vill markera att vi håller fast vid vår inställning till skogsbesprutningen. Nr 33 Dessutom anser vi faktiskt, att om människor inte har ett användbart Onsdagen den dricksvatten, är det angeläget med konkreta åtgärder redan nu. 21 november 1979
Herr talman! Jag får säga som läraren: I somliga klasser kan man aldrig uttrycka sig nog tydligt. Är man ute för att misstänkliggöra varandra, och har det som huvudambition, kan man ju alltid hitta svåra vinklar. Låt mig först få variera med tanke på det uttryck som John Andersson försökte pressa. Jag sade att jag är glad över att jordbrukarkåren visat ett alltmer växande ansvar, och jag är glad över att finna att detta särskilt gäller unga jordbrukare. Det är helt onödigt att använda detta uttalande som ett slagträ och försöka misstänkliggöra mig personligen. Jag är ganska ointressant i sammanhanget. Själva sakfrågan är, enligt min mening, det viktiga. Sedan till frågan hur vi skall ha det med fenoxisyrorna i skogen. Jag vet inte om det biter på någon av dem som försöker misstänkliggöra mig, men låt mig än en gång säga — det är kanske ändå bäst att få med det i protokollet — att jag tror att det kan vara möjligt att i utredningen komma fram till ett beslut, John Andersson, att ta bort fenoxisyrorna i skogen, från marken och från luften. Den enda skillnaden mellan å ena sidan Svante Lundkvist och John Andersson och å andra sidan mig är att jag säger: Låt oss ha utredningen om konsekvenserna framme, låt oss gå ut tillsammans och säga att vi kanske gör detta, trots att det kostar på och svider här och där. Men vi hjälps åt att genomdriva saken. Jag tycker att detta skulle vara riktigare än att litet vårdslöst och väl tidigt gå ut och säga: Nu vill jag förbjuda det och det. Svante Lundkvist tog inte sin chans 1975 att bibehålla förbudet. Det kommer han aldrig ifrån med olika tolkningar om dubbellagstiftning. Men det bortser vi ifrån. Om vi nu efter den omvändelsen kommer fram till att man inte skall ha fenoxisyra i skogen, skall vi på samma gång som vi klämmer till med beslutet redovisa de exakta kostnaderna och tala om vem det drabbar och vem som skall betala. Då kan vi uppnå vettiga resultat. Sedan vill jag, herr talman, kommentera vad som sades om att vara förvånad eller inte förvånad. Jag kan inte hjälpa om Svante Lundkvist tycker om att uppträda som förvånad. Själv kan jag göra honom förvånad genom att säga att jag inte orkar driva de politiska ärendena på det här sättet, med alla dessa sidoinpass och hugg i ryggen på politiska meningsmotståndare. Jag tycker det är så onödigt i sammanhanget. Sverige är, enligt min mening, på väg mot mycket förnuftiga beslut, och de är inte extrema, varken åt det ena eller det andra hållet. Vi kan lyckas klara de besluten. Förhoppningsvis har svenska folket råd att bära utgiftsbördan. Då kan vi avstå från att använda en massa tid till att misstänkliggöra varandra.
Herr talman! Utskottets ordförande framhärdar fortfarande med att försöka ge en annan tolkning av beslutet 1975 än den som det egentligen är fråga om. Det gällde ändå om vi skulle ge den nämnd, produktkontrollnämn 65 den, som hade tillsatts i sammanhanget — på en uttrycklig begäran av arbetarskyddsstyrelsen, Skogsarbetareförbundet och Lantarbetareförbundet — möjligheten att även pröva på vilket sätt man borde sprida de här medlen med hänsyn till arbetarskydd och arbetsmiljöskäl. Vi fann det rimligt att hade vi skapat denna lagstiftning, så skulle vi icke i samma andetag nonchalera arbetarskyddet. Det var det som var motivet. Därför skulle nämnden ha möjligheten att pröva olika metoder och då kunde vi inte ha det här förbudet kvar. När vi nu diskuterar dessa frågor, då vill vi ha bort besprutningen över huvud taget. Vad jag fortfarande inte får klart besked om från Einar Larsson är om det som sagts i valrörelsen gäller, eller om det är någon ny inställning som nu kommer till uttryck från centerpartiet. Sedan säger Einar Larsson — jag hann inte svara på det i mitt förra inlägg — att det här var uppfattningar som vi hade fört fram på Sergels torg. Eftersom Einar Larsson ju ändå är ordförande i utskottet vet han lika väl som jag att de uppfattningar som kom till uttryck på Sergels torg på frågor som ställdes till företrädare för socialdemokraterna där var uppfattningar som vi hade redovisat i Sveriges riksdag i motioner i våras, uppfattningar som vi hade fått avvisade av den borgerliga majoriteten. Einar Larsson beklagar sig till slut och säger att han inte orkar driva de här frågorna på det sätt som vi gör när vi diskuterar dem här i riksdagen. Det är jag ledsen för, eftersom jag tror att det är väldigt angeläget att vi nu verkligen försöker att ge alla dem som skall hantera de här bekymmersamma problemen råg i ryggen, så att det kommer att hända någonting. Jag har uppfattat det så, att det trots allt har varit ett önskemål även från utskottsmajoriteten att det skulle hända någonting. Att vi socialdemokrater vill driva på när det gäller de konkreta frågor som vi har markerat, är sakligt motiverat.
Herr talman! Jag vill säga till Einar Larsson att det inte var någon ambition från min sida att på något ojust sätt komma åt eller misstänkliggöra honom. Det var bara på det lilla viset att jag jämförde Einar Larssons omdöme om den nya jordbrukargenerationens ambitioner med hans egna uttalanden. Så enkelt var det.

Herr talman! Det som är sagt i valrörelsen, Svante Lundkvist, det gäller för vår del. Däremot finns en liten variation i det som socialdemokraterna sade på Sergels torg och det de sade i utskottsbehandlingen. På Sergels torg sade man att vi skall se till att det blir totalförbud för spridning av gifter i skogen. I utskottet sade man att vi vill skapa ett kommunalt veto, så att vissa kommuner kan hindra sådan besprutning. Det är bra om man glömmer bort resonemanget om kommunalt veto, därför att jag tror att det är en felaktig lösning. Kommer vi på vetenskapligt goda grunder fram till att ett medel är farligt för människan och miljön, då skall det bort, utmönstras ur arsenalen, och då skall inte somliga kommuner av olika skäl finna sig föranlåtna att kunna tillåta besprutning. Jag vill gärna tillbakavisa detta.

Men ambitionerna är det ingen skillnad på. Jag kan ju, ifall Svante Lundkvist och John Andersson då blir mera nöjda, säga att om jag kan få stöd för detta i utredningen av ledamöter och riksdagskolleger, liksom av vetenskapliga fakta, så hoppas jag att det i vår kan föreslås ett totalförbud mot spridning av fenoxisyror i skogen. Kan jag nu uttrycka mig tydligare?

Herr talman! Jag tänker inte föra in i debatten de olika medel jordbruket använder — vare sig preparats eller växtnäringsämnens förträfflighet eller farlighet. Denna fråga kommer ju att behandlas i den särskilda utredning som under hösten tillsatts, och det finns ingen anledning att tro att inte frågan kommer att få — alldeles oberoende av utredningens resultat — en god genomlysning. Jag vill i stället sätta in denna fråga i ett något vidare sammanhang. Då måste jag få erinra om att vid en ytlig betraktelse finner man faktiskt att den svenske bonden är kanske den främste representanten för en fri näringsutövning. Vid en något mera ingående granskning måste man ändock konstatera att det mesta bonden tar sig före är väldigt beroende av vad samhället i övrigt gör. Således har vi prisförhandlingar på jordbrukets område mellan representanter för de offentliga samhället och bönderna, vi har effektivitetskrav och liknande som är uttryckta i bestämda procenttal osv. Därför vill jag gärna erinra om att jordbrukarkåren är en liten grupp i samhället —4—5 96 av befolkningen. Den gruppen — alltså de 4-5 procenten — är utomordentligt beroende av vad de andra 95 procenten tycker. Vi jordbrukare är helt beroende av att det vi sysslar med uppfattas såsom präglat av största ansvar, inte enbart för folkförsörjningen utan också för folkhälsan i en vidare mening. Det är således helt emot jordbrukarkårens intresse att felaktig användning av växtnäringsämnen och preparat i jordoch skogsbruket förekommer. Vi har alltså inte någon avvikande mening när det gäller felaktig eller kanske någon gång oskicklig användning av handelsgödsel. Det vore dumt att utesluta att sådant förekommer — det finns ändå rätt många jordbrukare. Vad jag har vänt mig emot i den socialdemokratiska motionen är de starkt generaliserande dragen. En okritisk eller inte alltför kunnig läsare av motionen skulle lätt kunna förledas att tro att överanvändning av handelsgödsel och rent av slarv med preparat är det vanligaste och mest förekommande. Så är ju ingalunda fallet. Det hade dessutom i saklighetens intresse varit bra, om man i den socialdemokratiska motionen hade utvecklat frågan om hur jordbruket i det tänkta fallet, med stark restriktivitet beträffande användningen av växtnäringsämnen och preparat, skall kunna kompenseras. Ett sådant avsnitt i den socialdemokratiska motionen skulle, som jag ser det, kunna minska eller rent av utesluta vad som nu tycks bli fallet, nämligen mellan jordbrukarkåren och andra grupper motstående intressen, och som jag tycker är onödigt. Jordbrukarkåren har de villkor det här gäller dikterade i avtal, och vi har inte något som helst intresse av att delta i en hantering som skulle kunna skada andra grupper eller dem som deltar i näringsutövningen. Tvärtom kan det ju från yrkeskårens sida inte finnas något högre intresse än att vår hantering är bra ur alla synpunkter. Till sist, herr talman, några ord om den mängd vi producerar. Målsättningen för svenskt jordbruk, utöver att producera livsmedel av hög kvalitet och till rimliga priser, är inte att producera så mycket att vi på ett avgörande sätt eller ens marginellt skulle kunna försörja en värld där livsmedel saknas. Men när vi likväl har en produktion som under de bättre åren ger en viss övermarginal, har vi med det synsättet helt enkelt velat gardera oss mot risken för att behöva uppträda som köpare på marknaden. Jag tror att man inte kan bortse från den frågan när man hurtfriskt talar om en radikal minskning av växtnäringsämnen och andra kemiska preparat. Om vi skulle underordna oss någonting som syftar till att kanske helt utesluta de ämnena, skulle vår produktion kunna bli så liten att vi skulle behöva uppträda som köpare på marknaden. Det innebär enligt mitt sätt att se att vara osolidarisk på ett dumt och onödigt sätt, och det vore också att uppträda provocerande mot omvärlden. Jag har svårt att tänka mig att svenskt lantbruk skulle kunna uppträda så. Följaktligen vill jag använda ett uttryck som Einar Larsson använde för en stund sedan och som jag tycker är riktigt: Vi skall inte låta pendeln svänga så kraftigt åt vare sig det ena eller det andra hållet att det blir orealistiskt. Vi skall å ena sidan med stort ansvar undersöka om det finns någon överanvändning av handelsgödselmedel och om preparat används på ett felaktigt sätt men å andra sidan inte gå så långt att vi måste uppträda som köpare därför att vi inte är självförsörjande. Det vore inte någon bra jordbrukspolitik.
Herr talman! Jag vill säga till Arne Andersson i Ljung att han inledde sitt anförande på ett sätt som stämmer ganska väl överens med de synpunkter som jag ofta har fört fram. Också jag har alltid hävdat att jordbrukspolitik naturligtvis inte är en angelägenhet för enbart de 5 96 av svenska folket som driver jordbruksnäringen, utan det är en angelägenhet för hela folket. Inte minst sett från näringens egen synpunkt är det utomordentligt viktigt att man Nr 33 när det gäller jordbrukspolitiken och det sätt på vilket vi driver vårt jordbruk kan komma till beslut som hela svenska folket med förtroende kan omfatta. På den punkten vill jag gärna understryka vad Arne Andersson har sagt. Men då är det å andra sidan viktigt att vi inte är så pessimistiska beträffande våra möjligheter att vidta åtgärder för att förändra produktionsmetoder som på längre sikt kanske kan ge en god produktion utan de risker som vi oroar oss för i dag. Det är därför som vi socialdemokrater hela tiden har haft så svårt att förstå varför man på den borgerliga sidan motsatte sig de utredningar som vi ville få till stånd för att därigenom kunna förstärka insatserna till förmån för forskningsoch utvecklingsarbete för att stödja ett jordbruk som ger oss både god produktion och möjligheter att ta fram den på ett sätt som är ansvarsfullt gentemot människor och miljö. Nu har vi fått den utredningen. Låt inte den här pessimismen hänga kvar! Jag vill gärna att vi skall vara realister. Låt oss, för att komma fram till bättre metoder, satsa ambitiöst på forskningsoch utvecklingsarbete, till gagn för både näringen och hela svenska folket!

Herr talman! Jag har illa framfört mina synpunkter om mitt anförande kan tolkas så att jag är pessimist beträffande alternativa möjligheter för den typ av jordbruksproduktion som vi nu har och som jag tycker är nödvändig och riktig. Men jag har å andra sidan inte varit så pessimistisk som Svante Lundkvist varit beträffande alternativ odlings möjligheter redan nu. Jag betraktar dem såsom varande goda, och sådan odling förekommer. Därtill vill jag påstå att för mycket av det som nu i Sverige saluförs och kallas giftfritt borde ”giftfritt” stå inom citationstecken, för det odlas på marker som för inte så länge sedan tillfördes väldigt mycket av det vi här kallar gifter och än så länge vet så pass litet om. Men jag tycker likväl det är bra att giftfri odling kan förekomma, och jag nämner denna försäljning mera parentetiskt i det här sammanhanget. Jag tycker inte att vi har så olika syn på de här frågorna, och följaktligen skulle den debatt vi haft i dag om dem med visst fog kunnat sparas kanske ett år, för då hade vi vetat litet mer om det här. Jag är alltså inte någon pessimistisk representant för jordbrukarkåren när det gäller alternativa möjligheter. Det finns inte något område inom samhällslivet där vi någonsin blir färdiga, och det gäller också jordbruket.
Herr talman! Jag hade inte förmåga att riktigt förstå vad det var för sammanhang som jag skulle ha varit pessimistisk i enligt Arne Anderssons uppfattning. Det skulle ha känts betydligt lugnare om vi hade fått en enhällig uppslutning i utskottet bakom de önskemål som vi från socialdemokratisk sida här fört fram. Då kunde vi också ha känt att det fanns verklig styrka i ambitionerna även från borgerligt håll för att uppnå de mål som vi har diskuterat här.

Herr talman! I den här debatten tycker jag att det har anförts två något underliga — låt oss kalla det så — teser från de borgerliga talarna. Den första var när Einar Larsson inte ville godkänna villkoren för den miljödebatt som vi nu för för tredje gången. Han tyckte inte om den socialdemokratiska argumenteringen. Den andra var när Arne Andersson i Ljung inte tyckte att det var särskilt meningsfullt att diskutera växtnäringsämnen och kemikalier när motionerna var hänvisade till en utredning. Jag hoppas att detta inte var allvarligt menat, för skulle det vara så att uppfattningen att vi inte förutsättningslöst kan diskutera miljöfrågor är utbredd i det borgerliga lägret har åtminstone jag förståelse för att en och annan politiker på den borgerliga kanten tar sin Per ur skolan. Utvecklingen av miljödebatterna i riksdagen har varit mycket intressant. När vi år 1977 diskuterade sambanden mellan jordbrukets odlingsåtgärder och föroreningar av luftoch vattenmiljö så avvisades från borgerligt håll nästan kategoriskt allt tal om ett sådant samband. I januari i år kunde man erkänna att handelsgödseloch kemikalieanvändningen under vissa omständigheter kunde påverka vår miljö negativt. Vi socialdemokrater fann det inte särskilt meningsfullt att skicka över motionerna i ämnet till den år 1978 tillsatta naturresursoch miljökommittén, eftersom denna vidlyftiga utredning knappast inom rimlig tid kan ta sig an den särskilda och grannlaga uppgiften att utreda de miljömässiga konsekvenserna av jordbrukets kemikalieanvändning. I dagens utskottsbetänkande intar den borgerliga majoriteten nu plötsligt samma hållning och betecknar denna utredning som mera övergripande och långsiktig. Nu vill man i stället sända motionerna till den nyligen tillsatta utredning som fått i uppgift att studera just användningen av kemiska medel i jordoch skogsbruket. De borgerligas attitydförändring hälsas förstås med tillfredsställelse. Särskilt glädjande är det att notera att centern gjort något av en Canossavandring i den här miljödebatten — även om man på det hållet fortfarande, om än något mera lågmält, sjunger handelsgödslingens lovsång och i miljödebatten alltjämt tillämpar något av ”den brända jordens taktik”. Handelsgödselanvändningen har ökat kraftigt under efterkrigstiden. Bara sedan 1971 har kvävegivorna ökat med i genomsnitt 10 kg per hektar. Denna ökade användning har lett till att framför allt kväve utlakas till vattendrag, sjöar och grundvatten. En undersökning i Skaraborgs län slog fast att av de kvävemängder som från undersökningsområdet uttransporterades till vattnet härrörde hela 80 96 från jordbrukets aktiviteter. I en annan undersökning, från Vänerområdet, visades att åkermarken står för hela 54 26 av kväveföroreningarna i vattendragen. Kväveföreningen nitrat är lättlöslig i vatten och utgör en allvarlig hälsorisk för djur och människor. Särskilt utsatta för dessa risker är mindre barn. Hos nötkreatur har man konstaterat förgiftningar vid höga halter av nitrat i dricksvattnet. Förra veckan kom en annan larmrapport från länsstyrelsen i Kristianstad. Där har man i en undersökning konstaterat att kadmiumhalten i veteskörden i Skåne är den högsta som någonsin uppmätts. I de konstgödselmedel som Nr 33 används ingår råfosfat, vilket i sin tur innehåller tungmetallen kadmium. Onsdagen den Kadmium misstänks bl.a. framkalla njurskador. 21 november 1979 Det torde i dag stå utom allt tvivel att jordbruket genom intensiv och ibland — jag understryker det — överdriven användning av handelsgödsling åtminstone starkt bidrar till föroreningar av luftoch vattenmiljö. Det är förvisso riktigt att användningen av handelsgödsel betytt mycket för de kraftigt förbättrade skörderesultaten under efterkrigstiden. Men det finns också en baksida på medaljen, och den består inte bara av miljöskadorna. Ungefär en fjärdedel av jordbrukets energianvändning åtgår till gödselämnen, och det är kvävet som kostar mest energi att framställa — en aspekt som vi också bör tänka på i denna debatt. Än en gång finns det också anledning att understryka att socialdemokraterna inte förordat vare sig förbud mot konstgödselanvändning eller reducerade givor över hela linjen. I motion nr 1994 har jag tillsammans med Grethe Lundblad föreslagit bl.a. att enhetliga gränsvärden skall fastställas för nitrat i dricksvatten och begränsad användning av handelsgödsel inom de områden där nitratföroreningarna uppenbarligen har ett samband med jordbrukets odlingsåtgärder. Vi menar att en lokal försöksverksamhet på det här området redan nu kan inledas i något av riskområdena, t.ex. i Höganäs kommun. Till denna uppfattning har jordbruksutskottets socialdemokrater anslutit sig. Nitraturlakning till grundvattnet är mest omfattande på sandoch mojordar. I Höganäs kommun intensivodlas potatis på lätta sandjordar. En tredjedel av kommunens invånare är hänvisade till att dricka vatten med nitrathalter, som nästan konstant har en nivå av två till tre gånger det av socialstyrelsen fastställda hygieniska gränsvärdet på 30 mg per liter. En del åtgärder för att reducera nitrathalterna har vidtagits på det kommunala planet, men de har varit otillräckliga. Sedan drygt ett halvår tillbaka pågår ett begränsat forskningsprojekt i det särskilt utsatta området, i samarbete mellan Lunds tekniska högskola och kommunen. Någon utvärdering av undersökningen har ännu inte gjorts, men av det material som redovisats skall jag ta upp två punkter, som är intressanta och belysande för denna diskussion. 1. Gödselgivorna i området ligger i vissa fall långt över rekommenderade kvantiteter. Att överdosering av gödselmedel förekommer ganska ofta fick de representanter från olika partier vilka deltog i LRF:s miljökonferens i Kristianstad den 12 november f. ö. också bekräftat. Därom kan bl.a. Einar Larsson, jordbruksutskottets ordförande, ge besked, ty han var med. 2. I ett flertal enskilda brunnar inom området har uppmätts nitrathalter på mellan 100 och 200 mg per liter. Enstaka brunnar uppvisade t.o.m. halter uppemot 300 mg per liter, dvs. ett värde som är tio gånger högre än det hygieniska gränsvärdet. Nog finns det anledning att diskutera de här problemen, även om de råkar vara hänvisade till en utredning. Småbarnsfamiljer inom vissa delar av nämnda kommun är hänvisade till att hämta dricksvatten vid särskilt 7 Vad finns det då för möjligheter att begränsa gödslingens miljömässiga skadeverkningar? Ja, det finns en hel del forskningsresultat på området, och det har i år kommit material som kanske borde ha belysts litet bättre i jordbruksutskottets betänkande. Forskningsresultaten visar att det går att minska mängden gödsel per hektar, eftersom utbytet av de sista kilona kväve är så litet i förhållande till nackdelarna med kväveläckage till vattendrag och grundvatten. Gödselprognoser borde tas fram för att göra det möjligt att anpassa givorna efter markens behov. Det torde också vara möjligt att i större utsträckning övergå till odling med stort inslag av vall, vilket skulle minska vindoch vattenerosionen. Vallen växer som bekant till sent på hösten och tar då upp kväve, som annars skulle ha lakats ut. Större resurser bör också satsas på försöksverksamhet med biologiskt och ekologiskt inriktad odling. Jag säger försöksverksamhet, för jag är medveten om att man inte kan sätta i gång sådan odling i större skala utan påtagliga forskningsresultat eller försöksresultat. Låt mig, herr talman, med ett konkret exempel från Skåne belysa just detta. I Sjöbotrakten har några syskon donerat en jordbruksfastighet på 45 tunnland till Malmöhus läns hushållningssällskap. Donatorerna har enträget uttryckt en önskan att gården skall bevaras som en enhet och att den skall användas till försök, där man begagnar sig av naturens egna medel för att stimulera och öka markens naturliga bördighet. En sådan försöksverksamhet skulle vara ytterst intressant, eftersom det under hela efterkrigstiden knappast har använts några kemiska medel för gödsling eller bekämpning på den här gårdens ägor. En motion med denna innebörd finns också inlämnad till hushållningssällskapets årsmöte den 17 december. Det vore värdefullt att få höra jordbruksutskottets ordförande delge kammaren sin inställning till det här förslaget. Kanske har han också vissa möjligheter att påverka frågan i positiv riktning — om viljan finns, förstås. Det finns alltså olika möjligheter att komma till rätta med kväveföroreningarna i vår miljö. En sak borde miljödebatten ha lärt oss. Det gäller silikosen, det gäller asbestosen, det gäller kvicksilvret, det gäller fenoxisyrorna. Vi borde ha kommit till insikt om att vissa ämnens skadeverkningar blir märkbara först på mycket lång sikt. Vi skall inte behöva lägga fram några bevis på att människor blivit sjuka eller avlidit på grund av för höga nitrathalter i dricksvattnet. Enbart starka misstankar om att hälsa och miljö påverkas negativt av nitratföroreningar bör leda till att vi vidtar åtgärder för att minska dessa föroreningar. Einar Larsson kallade den nu tillsatta utredningen om kemikalieanvändningen ijordoch skogsbruket för en konsekvensutredning, med förebild från ett annat kontroversiellt projekt på ett omdiskuterat område.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

Herr talman! Jag känner mig faktiskt litet generad över att vara så mycket i blickpunkten som det kan verka av olika inlägg här. Det intrycket är jag angelägen om att försöka sudda bort. Det är inte mig det handlar om. Vad jag tycker får inte vara alltför väsentligt. Men efter de hårda och bestämda frågor som här har ställts känner jag mig provocerad att försöka svara. Bengt Silfverstrand tog upp vårt sätt att debattera. Han undrade om jag menar allvar eller inte med vad jag sade om hur mycket man i en reservation vill hänga på en utredning. Det må väl vara en ursäkt om jag säger att jag är hårt luttrad av en socialdemokratisk regering som under 16 år gång på gång i kammaren sagt: Du skall inte stå i kammaren och tycka — det skall du göra i din utredning. En mycket känd och förnämlig politiker med samma sköna idiom som Bengt Silfverstrand och jag sade en gång: Du skall läsa innan du motionerar, så slipper du hugga i sten. Det är litet av det jag vill antyda när jag talar om att vi här för en lång debatt om vad utredningen bör komma fram till innan den har börjat. Jag tycker bestämt inte att vi kan ta ett riksdagsbeslut om att en nystartad utredning skall göra specialutredningar i en fråga som i första hand är av kommunal karaktär. Det kan vara intressant att göra ett studium av den, och det kanske man kommer att göra. Men jag är tveksam till en stor riksdagsdebatt med följande votering när det inte är några skillnader i yrkandena. Bengt Silfverstrand säger att kvävegödslingen har ökat med 10 kg si och så sedan 1971. Man kan ju välja sina siffror. Väljer man 1971 kommer man fram till det. Bengt Silfverstrands redovisning är korrekt. Men min redovisning — att totalanvändningen har minskat under de tre senaste år som det finns statistik från — är också korrekt. Det tycker jag är mer intressant än om användningen ligger lägre än 1971. Beträffande kadmium, som nu importeras i fosfor från Afrika, vill jag säga att det bör bort. Det bör vi hämta från svensk produktion av fosfor och stål. Det går inte att undvara komponenten fosfor. Bengt Silfverstrand var också inne på energianvändningen. Ja, visst används det mycket energi i jordbruket — men observera: för att producera så mycket mera energi. För 75 kg kväve i raps producerar jordbruket 900 kg olja. Ta med det i bilden när det talas om energianvändning, Bengt Silfverstrand! Det är klart att man kan göra försök med vall och göra forskningsinsatser. Det finns gårdar där man inte använt kemikalier och som är helt vanvårdade — det finns det många exempel på.
Herr talman! Det som är intressant är inte hur användningen av handelsgödseln utvecklats under just de tre senaste åren. Det som är intressant är utvecklingen under en längre period. Det är den vi har avsett när 73 vi talat om ökningen av handelsgödselanvändningen i jordbruket. Den har varit betydande. Det är inte en riktig och fullständig bild — om vi nu skall spilla ytterligare några ord på just det — som Einar Larsson ger när han säger att användningen av handelsgödsel minskat under de här tre åren. Fosforoch kaliumdelen av konstgödselmedlen har minskat, medan kvävet inte visar samma utveckling. Jag tycker det är väsentligt att få de sakliga uppgifter som läggs fram kommenterade. Einar Larsson har en benägenhet att läsa in i motioner, reservationer och uttalanden sådant som där inte står. Jag vore tacksam om vi kunde få en kommentar till sakinnehållet: Är det korrekta uppgifter som jag har redovisat? Det är i så fall väsentligt. I mitt anförande har jag visat att det är möjligt att vidta åtgärder som skulle innebära en mindre nitraturlakning, vilket i sin tur skulle få positiva effekter för vår miljö. Debatten på jordbrukarhåll förs inte i de banor som Einar Larsson här vill antyda, nämligen att vi skulle vara motståndare till jordbrukarna. Jag kan bara ta upp vad småbrukarna säger i detta sammanhang — Einar Larsson kanske inte tycker det är betydelsefullt, men det tycker jag. Det finns ett förbund för små familjejordbrukare, vilket ger ut en tidning. Ordföranden i detta förbund har bl.a. tagit upp just dessa frågor. Han säger att om vi inte kan genomföra en minskad användning av handelsgödsel på frivillig väg, kommer troligen något kvoteller ransoneringssystem att bli nödvändigt förr eller senare.

Herr talman! De tre senaste åren är mycket väsentliga, Bengt Silfverstrand, därför att de visar på en trend i utvecklingen och på ett ökat ansvar inom jordbrukarkåren. Det ansvaret har kanske vuxit fram på grund av den nya situationen på oljemarknaden och genom prisutvecklingen beträffande handelsgödselmedel. Man räknar mycket noggrant på detta, och jag tycker faktiskt att det bör accepteras och respekteras. En sak som jag inte hann ta upp i min förra replik är frågan om ett jordbruk, där man inte tidigare har använt bekämpningsmedel — och inte heller har haft någon skörd på många år —, nu skall användas av hushållningssällskapet för försök. Det är väl bra, intressant och roligt. Det pågår många försök och en omfattande forskning i vårt land. Man vet mycket om detta, och man vet rätt väl vad som händer, om man inte tillför jorden den mat som växterna behöver. Men ingenting hindrar att man i praktiska försök påvisar flera saker. Det ställer jag mig positiv till, om Bengt Silfverstrand nu fäster någon vikt vid mitt tyckande i detta fall. Jag följer mycket noggrant småbrukarnas skrifter. Jag förstår att också Bengt Silfverstrand har fått brev om den speciella gården. Jag får brev också från många andra kategorier. Hela tiden gäller det att mycket noggrant försöka finna sanningen och att inte alltför snabbt bestämma sig för en ståndpunkt och sedan leta efter en någorlunda hållbar beviskedja för att få stöd för sin redan intagna ståndpunkt. Jag försöker, Bengt Silfverstrand, gå den andra vägen: att noggrant sovra hela det kunskapsunderlag som man kan Nr 33 skaffa sig för att därefter försöka ta ställning och förhoppningsvis komma så Onsdagen den nära sanningen som möjligt. 21 november 1979
Herr talman! Jo då, jag fäster mycket stor vikt vid vad Einar Larsson tänker och tycker i jordbruksfrågor. Det är väldigt väsentligt vilken uppfattning han har i fråga om försöksprojektet i Sjöbo. Att det inte har odlats någonting där under de senaste åren har inte alls med denna sak att göra. Tidigare har det odlats och då utan användning av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det kommer att bli mycket intressant att se hur denna motion när det gäller Malmöhus läns hushållningssällskap kommer att behandlas. Det kommer att bli mycket intressant för den diskussion som vi för i denna fråga. Man kan inte av den statistik som föreligger beträffande användningen av handelsgödsel dra de slutsatser som Einar Larsson gör. Av tre års mycket obetydliga minskning av kaliumoch fosfordelen i handelsgödsel kan man inte utläsa några alltför vittgående slutsatser. Det finns som sagt ett mycket gediget material på detta område. Därför tycker både vi motionärer och de socialdemokratiska reservanterna att det är viktigt att ta tag i detta material så fort som möjligt. Just i de områden där vi vet att problemen finns behöver man inte vänta. Eftersom Einar Larsson efterlyser sakexempel, kan jag ta ytterligare ett. SGU, Sveriges geologiska undersökning, har kartlagt stora delar av vårt land när det gäller just risken för urlakning från jordbruksmark i sandjordsområden, där problemen är störst. Sådana jordar har man konstaterat bl.a. i Kristianstads län, i nordvästra Skåne, i Hallands län, på Gotland, i delar av Kalmar län samt delvis i Västeroch Östergötland samt på Närkeslätten. Detta är kända fakta, så det behöver inte utredningen syssla med. Här kan man ingripa med omedelbar verkan. Vi har i debatten kommit in på sambandet mellan effektivitet i jordbruket och användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel. I tidningen Land har det förts en diskussion om dessa frågor. Från jordbrukarhåll har det då sagts om besprutningen —i princip är det samma sak med användningen av handelsgödsel — att om man inte får använda kemikalier så kan man inte uppnå det produktionsmål som riksdagen fastställt. Detta kommenterade jordbruksministern Anders Dahlgren så här: Klarar vi inte målet utan att använda oacceptabla metoder, finns det bara en utväg, och det är att sänka ambitionsgraden. Socialdemokraterna befinner sig uppenbarligen i den här frågan i mycket gott sällskap.

Herr talman! Jag bytte plats på talarlistan med Arne Andersson, för jag tyckte att han som ledamot av utskottet borde komma före mig. Jag vill börja mitt inlägg med att lösa tvisten mellan socialdemokrater och 75 centerpartister om hur de här frågorna först togs upp i riksdagen. 1969 väckte jag en motion i andra kammaren om spridning av gifter. Man visste inte hur den skulle katalogiseras, och den hamnade under Hälsa. I motionen tog jag upp handelsgödsel, bly i bilavgaserna och vattenundersökningar. På socialdemokratisk sida fanns en stor övertygelse om att inga faror lurade. Vad göras skulle var allaredan gjort. Utvecklingen har emellertid visat med vilken aningslöshet socialdemokraterna då avslog min motion. Samtliga krav som jag då ställde har också senare blivit uppfyllda. Men, herr talman, jag begärde i första hand ordet därför att jag ville kommentera några av de krav som framställs i den socialdemokratiska motionen 1994. Det gäller den del som Bengt Silfverstrand har tagit upp, nämligen frågan om följderna av för stora kvävegivor inom jordbruket. Jag vill uttrycka min glädje över att frågan skall utredas men också mina farhågor över att Bengt Silfverstrand och utskottets reservanter så tvärsäkert utgår från att det enbart eller till största delen skulle vara kvävegivorna som förorsakar de höga nitrathalterna. Några synpunkter bör anföras på den svårighet som vidlåder problemet. När det från socialdemokratiskt håll framförs önskemål om ett enhetligt gränsvärde för nitrat i dricksvatten, ser jag i begreppet ”enhetlig” ett värde som inte skulle få överskridas. Men jag vill därtill säga att jag tycker att det är nödvändigt med ett särskilt värde för barn, eftersom giftverkan enbart är inriktad på små barn. Jag vill inte vara med om att inte särställa barnen. Bengt Silfverstrand försöker bagatellisera de insatser som två forskare från Lunds universitet i samarbete med kommunen utför i Höganäs. Jag skall ge några siffror. Om man tar ut 1 000 m? vatten med 50 mg nitrat per liter, får vi per år lika mycket kväve som om vi hade gödslat 4 000 hektar med 200 kg kvävegöda per hektar. Eftersom vattnets tillrinningsområde är ungefär 200 hektar kan alla förstå att problemet är svårare än vad Bengt Silfverstrand och reservanterna vill göra det. Jag tycker att det är att bagatellisera problemet, om man försöker göra jordbrukarna ensamma ansvariga för de missförhållanden som har rått. Man bör också komplettera Bengt Silfverstrands kommentarer om de svårigheter som vissa familjer har i Höganäs genom att erinra om att avtal har träffats med Sydvatten om att Höganäs innan det här året är slut skall få tillgång till Ringsjövatten genom den då färdigbyggda delen av Bolmenledningen. Vi har alla under valet upplevt debatten om följderna för skogsbruket av användning av gifter för besprutning. Som jag ser det har socialdemokraterna med sin motion 1994 velat få i gång en liknande debatt om användningen av handelsgödsel i jordbruket. Men det kommer inte att lyckas för dem, även om debatten här i dag kanske har tagit orimligt lång tid. Vi vet alla att i tider med stigande kostnader och livsmedelsbrist i världen kan inte en enda yrkesgrupp, i detta fall lantbrukarna, ställas i skottgluggen — utan att ordentliga undersökningar är utförda — och därigenom fråntas sina möjligheter att få goda skördar med rimliga arbetsinsatser och till rimliga kostnader. Det hindrar emellertid inte att användningen av kemiska medel i många fall blivit onödigt stor. Därför är det angeläget — och där instämmer jag varmt i vad Nr 33 utskottets ordförande sade — att utredningen får möjlighet att slutföra sitt arbete i syfte att det skall bli möjligt att undvika onödig användning av kemiska medel i jordbruket. Kommittén skall enligt direktiven pröva vilka förändringar som är rimliga att genomföra på relativt kort sikt. Det tycker jag är bra. Herr talman! Längre fram i tiden hägrar genom nya forskningsinsatser perspektiv där växterna skall kunna tillgodogöra sig luftens kväve och där användningen av handelsgödsel kan minskas till ett minimum. Dit är det emellertid långt, och därför är det enligt min mening viktigt att man i första hand söker komma till rätta med dagens problem.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
Herr talman! I den här debatten har verkligen varken lantbrukare eller andra ställts i skottgluggen. Den som noggrant har följt diskussionen kan konstatera att vi t.o.m. mycket kraftigt har understrukit det självklara sambandet mellan ökade givor av handelsgödsel och ett förbättrat skörderesultat. Vi har också mycket kraftigt markerat att föroreningarna i vattnet till stor del kommer från gödslingen. Det torde vara ett faktum som i varje fall ingen seriös debattör kan bestrida. Vi har vidare inte bagatelliserat utredningen i projektet Forskningssamverkan. Det är ett projekt som sedan något halvår tillbaka pågår i Höganäs kommun. Jag har redogjort för vissa uppgifter som har framkommit, men jag har också tillgång till andra uppgifter eftersom jag tillhör referensgruppen. Problemet är besvärligt. Jag kan konstatera att det är just ett riskområde som vi talar om i vår motion och i den socialdemokratiska reservationen. Det understryker betydelsen av utredningar. Forskarna har emellertid själva uttalat att det behövs mer pengar och längre tid för att uppnå verkligt användbara resultat. Det var det jag menade när jag sade att detta forskningsprojekt hade begränsad räckvidd. Beträffande de i kommunen vidtagna åtgärderna kan jag upplysa Ingrid Sundberg och övriga om att det var en socialdemokratisk motion som efter många år ledde fram till att kommunen gick in tidigare i Sydvattenprojektet. Det löser emellertid inte problemet, eftersom ledningarna inte på åtskilliga år kan dras ut i det område där nitrathalterna är mest besvärande. Kommunens åtgärd bidrar till att åstadkomma en lösning, men det behövs mer genomgripande åtgärder för att verkligen komma till rätta med huvudproblemet.
Herr talman! Vad gäller den senaste frågan vill jag erinra om att det ligger ett vattenärende från Höganäs kommun i vattenöverdomstolen. Det finns alltså möjlighet att få ett nitratfritt vatten. Det gladde mig att höra att Bengt Silfverstrand litet mer noggrant fäste vikt vid verkliga resultat och fakta samt erkände värdet av undersökningen. Han sitter ju själv med i referensgruppen. Jag tycker det är en sorglig utveckling om man skall motivera krav på samhället i form av stora statliga utredningar med att kommunen behöver pengar till sina egna utredningar. Det vore ganska skräckingivande om landets samtliga kommuner, som väl var och en bedriver någon form av utredning, i motioner skulle begära statliga utredningar på grund av att man inte hade råd att fullfölja sina egna. Bengt Silfverstrand sade att han inte ville komma åt jordbrukarna. Låt mig till protokollet läsa in en liten del av den socialdemokratiska reservationen. Det var följande avsnitt som fick mig att över huvud taget delta i denna debatt. Det står: ”På grundval av materialet bör de hälsooch miljömässiga konsekvenser som användningen av handelsgödsel medför bedömas samt förslag framläggas om lämpliga metoder för att kraftigt minska handelsgödselanvändningen.” Så långt är vi med. Men sedan står det att detta kan ske genom lagstiftning. Jag tycker definitivt att det är ett intrång att ta ifrån jordbrukarna deras egna möjligheter att på ett ansvarsfullt sätt kunna göra de bedömningar som moderna forskningsresultat kan ligga till grund för och som bidrar till att vi får ett effektivt jordbruk.
Herr talman! Det kan ske genom lagstiftning, rådgivning eller andra åtgärder. Jag har pekat på ett par av dessa. Det finns alltså en mycket nyanserad motivering för våra förslag. Jag har inte sagt att det är nödvändigt att i alla lägen tillgripa lagstiftning. Däremot har jag sagt — jag upprepar det nu — att våra förslag inte innebär några generella förbud eller generella inskränkningar av gödslingen över hela linjen. Jag tycker faktiskt att Ingrid Sundberg är omgiven av dåliga rådgivare. Nämnda överklagande i vattenöverdomstolen är inte särskilt märkvärdigt. Den nya vattentäkt, som skulle tas upp i området och ge kommunen ett bättre vatten, löser inte problemen. De jordundersökningar som har utförts visar nämligen att man bara skulle få en tillfällig sänkning av nitrathalten. Därför är det inte så märkligt att detta ärende har gått till vattendomstol. Människor i dessa trakter vill ju inte få grundvattnet sänkt i sina brunnar. Dessa misslyckanden har kostat kommunen ca 700 000 kr. Detta lilla forskningsprojekt har kommit till stånd i väntan på mer omfattande åtgärder från riksdagens sida. Vi har nämligen också vänt oss till naturvårdsverket. Där ansåg man att det var lämpligt att genomföra sådana projekt i ett eller ett par områden, men man konstaterade också att det saknades ekonomiska resurser för det. Det är alltså anledningen till att frågan har utvecklats på ett sätt som har blivit ganska dyrbart för kommunen.

Herr talman! Jag vill understryka värdet av att en utredning i dessa frågor har tillsatts av den förutvarande folkpartiregeringen med dess jordbruksminister Eric Enlund. Den har fått ganska omfattande direktiv. Det påpekas också att den skall arbeta så snabbt som möjligt. Det heter bl.a.: ”Resultatet av arbetet bör lämpligen kunna redovisas i form av delrapporter, varvid de frågor som rör skogsbrukets användning av bekämpningsmedel bör redovisas med förtur. Förslag i detta avseende bör redovisas under år 1980.” Herr talman! Det är en viktig fråga som riksdagen just nu debatterar utifrån jordbruksutskottets betänkande 1979/80:6, nämligen användningen av kemiska medel i jordoch skogsbruket. Frågans vikt understryks av att riksdagen många gånger tidigare har haft detta ämne på sitt bord utifrån såväl motioner som regeringsförslag. Låt mig nämna den jordbrukspolitiska propositionen 1977 och den skogspolitiska propositionen våren 1979. Man kan med fullt fog påstå att detta ämne under senare år har rönt ökad uppmärksamhet. Detta konstaterande gör jag utifrån det förhållandet att den politiska oppositionen, och då i hög grad folkpartiet, före 1976 års regeringsskifte uppmärksammade de problem som växer fram i jordoch skogsbruket, där kraven på effektivitet och lönsamhet varit och är stora. I en partimotion 1974 från folkpartiet erinrade vi om att i flera motioner från folkpartihåll hade tagits upp frågan om ett energisnålare jordbruk. Ett jordbruk som i större utsträckning nyttjar naturlig gödsel får i dagens läge ett ännu starkare berättigande än hittills, och sådana biologiska bekämpningsmetoder som minskar behovet av besprutningsmedel verkar i samma riktning. Jag vill påpeka detta för att visa att vi har arbetat med dessa frågor tidigare och ser det som angeläget att också få fullfölja dem i regeringsställning. Man kan peka på innehållet i jordbruksuppgörelserna när det gäller detta med intensifierat jordbruk och de rationaliseringsvinster som alltid har intecknats och framtvingats i dessa uppgörelser. Bl. a. har en ökad användning av kemiska medel i jordbruket blivit följden. Regeringens jordbrukspolitik, som den bedrevs av socialdemokraterna, har stor skuld i det uppkomna läget. Det förefaller alltså som om socialdemokraterna tidigare tog föga notis om de här problemen. Så blev det regeringsskifte, och intresset för miljöfrågorna ökade då i regeringskansliet. Det tidigare regeringspartiet kom i oppositionsställning och tog därmed ett nytt tag i dessa frågor. Deras intresse har nu visat sig så stort att de, även när deras krav på utredning uppfylls, inte vill nöja sig med det. Det förhåller sig ju ändå så att både socialdemokraternas och vpk:s representanter i den av folkpartiregeringen tillsatta utredningen har alla rnöjligheter att föra fram sina partiers synpunkter.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

Herr talman! En sak som Börje Stensson sade motiverar att jag säger några ord. Han talade om de rationaliseringsvinster som ingår i prisuppgörelserna och sade att socialdemokratin hade stor skuld i att det blev på detta sätt. Låt mig erinra om att alla de prisuppgörelser som har träffats sedan 1967 enhälligt har accepterats av alla partier i Sveriges riksdag. Alltså har vi haft samma uppfattning om betydelsen av att rationaliseringsvinsterna har funnits med i bilden.
Herr talman! Kanske får vi, som Svante Lundkvist säger, dela ansvaret för detta. Men det är under socialdemokratiskt regeringsinnehav som dessa problem har växt fram när man har försökt effektivisera och intensifiera för att få ut så mycket som möjligt för så låg kostnad som möjligt. Faktiskt ställer man sig av och till frågan vilka tankar som tänktes i jordbruksdepartementet under 1960-talet och början av 1970-talet kring konsekvenserna av ett intensifierat skogsoch jordbruk. Det var ändå regeringen som hade ett instrument i sin hand för att på ett tidigt stadium kunna resonera om dessa frågor. Vilka åtgärder vidtog man på den tiden? Vilken beredskap hade man?
Herr talman! Jag utgår från att jag inte skall fatta Börje Stenssons senaste inlägg på det sättet att folkpartiet nu i efterhand, sedan de jordbrukspolitiska besluten togs 1967, anmäler en annan uppfattning när det gäller behovet av rationalisering inom svensk jordbruksnäring.
Herr talman! Jag anmäler ingen annan uppfattning; jag bara frågar utifrån det förhållandet att socialdemokraterna hade tillgång till instrumenten: Vilka konsekvenser räknade man med av ett intensifierat skogsoch jordbruk?
Herr talman! När vi gemensamt beslöt uttala att det var nödvändigt med en rationalisering också i jordbruksnäringen innebar det inte att vi samtidigt sade att vi för tid och evighet skulle utnyttja de kemiska bekämpningsmedel som vi i dag diskuterar. Det är rätt naturligt att vi under utvecklingens gång har haft anledning att uppmärksamma att det samlade utnyttjandet av den här typen av kemikalier kan innebära för stora risker. Då har vi för vårt vidkommande, med vår bakgrund i fråga om kraven på en rationalisering inom jordbruksnäringen, insett att det nu gäller att finna andra metoder för att nå de mål som vi är överens om att ha för jordbrukspolitiken. Det är angeläget att vi även på den punkten kan räkna med stöd från de borgerliga partierna.
Herr talman! Jag citerade ur en motion från 1974, där vårt parti Onsdagen den uppmärksammade det förhållandet att man borde använda mer naturoch 21 november 1979 människovänliga metoder inom jordbruket. Jag räknar med att mina partikamrater i det dåvarande jordbruksutskottet tillstyrkte den motionen. Om de hade fått gehör för sina åsikter i departementet hade man inte varit så yrvaken nu, och man hade inte arbetat så utstuderat aktivt med dessa frågor. Då hade vi redan tidigare haft planering och beredskap inför de konsekvenser som man måste ha kunnat räkna med att effektiviseringen och intensifieringen av jordoch skogsbruksdriften skulle få.
Herr talman! Om man inom folkpartiet redan 1974 ansåg sig så väl medveten om dessa problem, är det min förhoppning att man inte skall vara mindre medveten om dem nu sedan det har gått ytterligare ett antal år och vi har gjort ytterligare erfarenheter i detta sammanhang.
Herr talman! Nej, vi är väl medvetna om problemen, vilket klart framgår av direktiven till den utredning som tillsattes av dåvarande jordbruksministern Eric Enlund.

Herr talman! Vi är i viktiga delar överens inom utskottet om detta betänkande beträffande den kommunala kompetensen. Det gäller tillkännagivandet till regeringen om angelägenheten av att en utredning kommer till stånd om sammanförande av vissa speciallagar beträffande denna kompetens. I samband därmed begärs också en redogörelse för kommunernas befogenheter i fråga om näringslivsfrämjande åtgärder. Förslaget innebär ett tillmötesgående av synpunkter i två socialdemokratiska motioner, den ena av Hilding Johansson m.fl., den andra av Hans Gustafsson. På en enda punkt reserverar vi socialdemokrater oss. År 1975 antogs en lag som gav kommuner och landsting möjlighet att vidta solidaritetsyttringar på det internationella fältet i form av katastrofhjälp. Denna utveckling bör enligt socialdemokratisk mening nu fullföljas. Kommunerna bör kunna vägra inköp av varor från vissa leverantörer i syfte att stödja människor som på grund av dessa leverantörers handlande har försatts i en situation som i politiskt, socialt, fackligt eller ekonomiskt hänseende kan anses outhärdlig och förnedrande. Vi medger att en sådan utvidgning av den kommunala kompetensen kan innebära vissa komplikationer och nöjer oss därför med att begära en utredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I en av de socialdemokratiska motionerna och i reservationen begär man, som vi har hört av Olle Svensson, en utredning som syftar till att ge kommuner och landsting befogenheter att göra s.k. sympatioch solidaritetsaktioner med anknytning till fträmmande land. Det är inget nytt krav. Samma krav behandlades av riksdagen våren 1978. Konstitutionsutskottet inhämtade den gången yttrande från utrikesutskottet, 83 som avstyrkte motionskravet. Även den socialdemokratiska minoriteten var tveksam, vilket framgår av den avvikande mening som den gången var fogad till yttrandet. Med stöd av utrikesutskottets yttrande avstyrkte konstitutionsutskottet motionskravet, och riksdagen följde utskottet. Nu återkommer socialdemokraterna med samma krav igen. Skälen för utskottsmajoritetens hemställan om avslag är alltfort desamma. Det kan inte, menar vi, vara rimligt att en del av det som tillhör vårt lands utrikespolitik skulle läggas under kommunernas domvärjo. Från principiell synpunkt och med hänsyn till trovärdigheten i vår utrikespolitik skulle det vara mycket betänkligt, om en del kommuner fattade beslut om t.ex. bojkottaktioner som gick stick i stäv med vad riksdag och regering beslutat. Man kan naturligtvis också tänka sig att kommuner fattar beslut som sinsemellan går i olika riktningar, vilket ytterligare skulle öka förvirringen. Det är, som utrikesutskottet framhöll 1978, en principiell skillnad mellan solidaritetsaktioner som beslutas av frivilliga organisationer och sådana som beslutas av officiella organ. De senare besluten är ju bindande för medborgarna och uttryck för landets officiella politik. Men vad skulle i berörda länder uppfattas som den officiella politiska hållningen, om staten genom regering och riksdag drev en linje och ett antal kommuner en helt annan? Det är lätt att föreställa sig situationer när ett sådant läge skulle kunna medföra betydande skada. Till detta kommer en del praktiska bekymmer. Kommunerna skulle t.ex. vara tvungna att skaffa sig expertis även på det utrikespolitiska området för att kunna fatta välgrundade beslut. Slutsatsen för oss i utskottsmajoriteten blir att vi även för framtiden bör låta den officiella utrikespolitiken vara en angelägenhet för riksdag och regering. Så är det i alla andra länder och så bör det nog vara även hos oss. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Herr talman! Bertil Fiskesjö bör väl i och för sig ha ett erkännande för att han ömmar för Ola Ullstens fögderi i Arvfurstens palats och varnar för ett kommunalt intrång i utrikespolitiken. Men jag tycker nog att detta anspråkslösa krav på utredning som vi har lagt fram inte borde behöva ge anledning till sådana övertoner. Kommuner och landsting har i skilda sammanhang fått ta på sig ett ökat politiskt ansvar, och de är ju folkstyrelseorgan så goda som några andra. Sedan 1975 har kommuner och landsting rätt att visa sin internationella solidaritet i form av katastrofhjälp. Vad vi här föreslår är en utvidgning, som vi vill utreda. Jag tycker inte att förslaget är av så omtumlande slag att det bör betraktas som ett ingrepp i den officiella utrikespolitiken.
Herr talman! Det är ett krav på en utredning, det är riktigt, men jag tycker för min del att vi inte skall tillsätta utredningar om vi inte är ganska övertygade om att de på ett eller annat sätt leder till ett positivt resultat. Jag Nr 33 har fattat den försiktiga argumentationen, såväl i socialdemokraternas motion och reservation som i Olle Svenssons anförande, som en betydande tveksamhet även från socialdemokraternas sida. Jag är litet förvånad över att man kom tillbaka med detta motionskrav även i år. Någon entusiasm bakom kravet har jag dock icke kunnat upptäcka. Det är givet att man kan tänka sig en rad situationer där kommunerna beslutar om solidaritetsåtgärder och där det inte uppkommer några speciella komplikationer, eftersom solidaritetsåtgärderna är helt i linje med vad riksdag och regering har bestämt sig för. Men man kan naturligtvis också tänka sig situationer där det uppkommer en konflikt, och en sådan bör man enligt vår mening undvika. Det här är naturligtvis inga lätta avgöranden för kommunerna. Man kan mycket väl tänka sig att det t.ex. i ett visst land finns olika befrielserörelser som konkurrerar om uppmärksamheten och där en politisk meningsriktning vill stödja den ena befrielserörelsen och en annan politisk meningsriktning vill stödja den andra. Då kan vi få olika beslut i olika kommuner, och vi kan dessutom, som jag tidigare varit inne på, få beslut som går stick i stäv med den officiella utrikespolitiken. I förlängningen av detta utredningskrav finns det utan tvivel risk för en hel del äventyrligheter, som skulle kunna förvirra uppfattningen utomlands om vad som är Sveriges officiella utrikespolitik.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten för mycket. Jag vill dock säga att dessa argument också fördes fram när kraven på att låta kommunerna ge internationell katastrofhjälp lades fram. jag tycker därför att det är fråga om en överargumentering från Bertil Fiskesjös sida. Måhända är jag ändå något överraskad över att han har en tendens att underskatta värdet i att arbete för internationell solidaritet får förankring i en så bred opinion som möjligt. Jag tycker att solidaritetsyttringar via de kommunala organen får en sådan effekt.
Herr talman! Det är en betydande skillnad mellan beslut om katastrofhjälp — hjälp som direkt riktar sig till nödlidande människor i en katastrofsituation — och beslut om att stödja den ena eller andra aktiva organisationen i en enskild stat. Det måste i det enskilda fallet betraktas som ett slags inblandning i det andra landets inre angelägenheter. Vill man ta ett sådant steg, tycker jag nog att det har den digniteten att riksdag och regering bör fatta beslut om sådana här bojkottaktioner. Det kan sannerligen vara nog svårt även för regering och riksdag att träffa sådana här avgöranden.

Herr talman! Bestämmelserna om vilka sedelvalörer som skall finnas är i sina huvuddrag oförändrade ända sedan tillkomsten av 1897 års riksbankslag. Då stadgades nämligen att ”riksbankens sedlar må lyda endast å fem, tio, femtio, ett hundra och ett tusen kronor”. Det är kanske respekten för denna gamla lag som gjort att det har varit så svårt att få någon ändring till stånd. Man brukar säga tredje gången gillt, men det är faktiskt i år fjärde gången som jag motionerar i denna fråga och nu äntligen ser ut att få gehör för mitt förslag. Första gången jag väckte förslaget om en 500-kronorssedel var 1971. Riksbanksfullmäktige ansåg emellertid inte att det förelåg något verkligt behov av en sådan sedel, och finansutskottet tyckte inte heller att det då förelåg något behov av en sedel i valören 500 kr. Jag hade som skäl för mitt förslag anfört att en 500-kronorssedel skulle underlätta många penningtransaktioner på posten, i banker och i butiker. Genom att sedelhanteringen blev enklare skulle man också minska riskerna för felräkningar. Trots denna enligt min mening övertygande argumentering och trots att jag nöjde mig med att begära en utredning hade jag ingen framgång — det blev blankt avslag. 1975 kom jag tillbaka och begärde en samlad översyn av vilket system och vilka valörer å rikets sedlar som bör finnas. Bakom kravet på denna översyn låg en förhoppning om att det skulle visa sig nödvändigt med en 500 kronorssedel. Dessutom hade en undersökning som statskontoret gjort visat att avsevärda vinster kunde göras om man slopade S5-kronorssedeln. Fullmäktige i riksbanken tyckte nu att skälen för en 500-kronorssedel fått ökad tyngd genom inflationen och den kraftiga ökningen av 100-kronorssedlar i omlopp. Man hade dock inte funnit något större intresse för detta bland dem som yrkesmässigt hanterade sedlar. Utskottet följde givetvis fullmäktige. Liksom 1971 ansåg man att det borde få ankomma på fullmäktige att följa utvecklingen på området. 1977 tyckte jag att penningvärdeutvecklingen motiverade en ny framstöt. Därtill hade jag funnit ett allt större intresse för en 500-lapp hos de anställda i banker, på postkontor och i butiker liksom hos allmänheten. Riksbanksfullmäktige hördes inte denna gång, men utskottet tyckte nu självt att utvecklingen av penningvärdet ökat behovet av en sedelvalör mellan 100 och 1000 kr. Man fann t.o.m. att det förelåg vissa skäl för en sedel med valören 500 kr. Någon särskild utredning ansågs inte nödvändig, men utskottet tyckte som förut att det borde ankomma på fullmäktige i riksbanken att noga följa utvecklingen i frågan. Den här gången lade man också till att fullmäktige skulle ta erforderliga initiativ, vilket jag noterade som en framgång. Jag förväntade mig snara initiativ från riksbanksfullmäktiges sida. Det dröjde emellertid, och därför motionerade jag i januari i år igen om införande av en 500-kronorssedel samt slopande av S-kronorssedeln. I mars kom äntligen riksbanksfullmäktiges förslag till lagändring för att möjliggöra införande av en 500-kronorssedel. Riksbankspromemorian, som ligger till grund för förslaget, visar den enorma utveckling som 100-kronorssedeln haft under senare år. Den svarade 1977 för 43 26 av sedelmängden, och den andelen torde väl i dag vara än större. Riksbanken säger sig också vara överraskad över att initiativet inte har tagits långt tidigare att slopa S-kronorssedeln och helt ersätta den med S-kronorsmynt. Det skulle ju ha betytt åtskilliga miljoner i vinst. En förklaring till dröjsmålet är att man lätt kunnat förväxla femkronan med enkronemyntet. Förslaget om att slopa 5-kronorssedeln har rönt en positiv förståelse bland remissinstanserna, och förslaget om 500-kronorssedeln biträds av en ännu större majoritet. Detta har givit råg i ryggen åt fullmäktige i riksbanken, som nu föreslår en lagändring så att riksbanken får möjlighet att ge ut även bl.a. 500 kronorssedlar — för säkerhets skull dock endast om fullmäktige så prövar lämpligt. Jag tycker förstås att det borde ha inskrivits i lagen att riksbanken skall ge ut sedlar i valören 500 kr., men så djärva är nu inte fullmäktige. Däremot vågar man ta bort bestämmelsen som säger: ”Därjämte må, om till följd av inträffade utomordentliga omständigheter behovet av skiljemynt stegrats, regeringen, där så prövats nödigt, efter framställning av fullmäktige i riksbanken, medgiva riksbanken att utgiva sedlar å en krona.” Mera kan man kanske inte begära av en så ärevördig institution som fullmäktlige i riksbanken. Det går inte att genomföra några drastiska förändringar. Nu anser finansutskottet, i likhet med vad jag kräver i min motion, att det finns skäl som talar för att 5-kronorssedeln dras in. Likaså anser man det lämpligt att möjligheter öppnas för att införa en 500-kronorssedel. Jag finner därför att båda mina förslag är tillgodosedda. Ändå avstyrker utskottet motionen. Jag betraktar dock avstyrkandet så att det endast är av formella skäl — i praktiken är motionen tillstyrkt. Jag vill därför fråga utskottets talesman: När kan man ungefär förvänta sig att 500-kronorssedeln kommer ut i marknaden? Jag tycker faktiskt att tiden är mogen för detta nu.

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 2 behandlar motionen 1699, som väcktes under den allmänna motionstiden av Bo Lundgren och mig. Jag skall be att få göra några korta kommentarer, inte minst därför att finansutskottet nu inför en ny princip här i riksdagen genom att självt inte uttala någon mening utan bara hänvisa till ett yttrande från den närmast berörda instansen, nämligen riksgäldskontoret. Det skall bli intressant att följa finansutskottet i fortsättningen, om den principen kommer att gälla framöver. I motionen tar vi motionärer upp problemen kring obligationsförsäljningen. Vi tycker att den annonsering som bedrivs i ganska stor utsträckning är meningslös, för när den här annonseringen når allmänheten och någon är intresserad av att köpa obligationer, så finns det inga. I sitt yttrande över motionen säger fullmäktige i riksgäldskontoret att man har en strävan att ge den breda allmänheten information om nya obligationslån, när de ges ut. Men om det läggs ner stora pengar på en annonsering kan man väl också rimligen begära att det skall finnas någonting att köpa — det brukar ju vara praxis i det vanliga affärslivet i alla fall. Man kan väl fråga sig om det inte annars är otillbörlig reklam och ett ärende för näringsfrihetsombudsmannen, ifall varor annonseras och sedan inte finns att tillgå. Många kan vittna om att det inte finns obligationer att köpa. Man kan besöka olika banker och fråga — det blir alltid samma svar: Tyvärr slutsålt. Försäljningen borde i större omfattning ske i bankernas regi och inte i så stor utsträckning som i dag via avbetalningsförsäljning. Jag har här i min hand de prospekt som kommit i min brevlåda under de senare åren med erbjudande om att köpa obligationer på avbetalning. Jag kan inte tänka mig annat än att gör man från de två avbetalningssäljande företag det gäller så stora satsningar som detta innebär måste man rimligen också ha ett stort antal obligationer att försälja, och tillgången den vägen tycks alltså vara ganska god. Vi menar att det inte kan vara rimligt att gå till väga på det sätt som nu sker, utan gör riksgäldskontoret en stor satsning på annonsering skall det också finnas möjligheter för allmänheten att köpa i varje fall någon obligation vid varje nyutgivning. Det skulle vara intressant att höra vad utskottet egentligen självt tycker och inte bara ett eko av vad fullmäktige i riksgäldskontoret yttrat.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

Herr talman! Med anledning av vad Wiggo Komstedt har sagt ber jag att få lämna några upplysningar och kanske anföra några synpunkter på den här frågan. Det kan måhända sägas att vi fattat oss något kort i betänkandet och att det klarare skulle ha framgått att vi delar fullmäktiges uppfattning och ansluter oss till fullmäktiges yttrande. Att vi varit så kortfattade beror kanhända på att det här betraktades som ett relativt litet ärende och att det inte är första gången saken är uppe. Vad själva frågan beträffar är det väl litet tveksamt att säga att det inte skall vara annonsering och att det inte går att köpa genom det meddelande man får via annonserna. Om vi ser på det senaste året finner vi att det tre gånger har sålts obligationer. Det var första gången 1 miljard, andra gången 1,2 miljarder och tredje gången — nyligen — 1,9 miljarder, varav dock en del var konvertering. Av totalsumman har 50 miljoner gått genom avbetalningshandel. Resten har sålts genom riksgäldskontoret, så det finns möjligheter att köpa där. Wiggo Komstedt kan ställa sig i kö, men om han nu tycker det är besvärande på grund av det ansträngda arbetsläget i riksdagen och annat, så finns det ytterligare en möjlighet, nämligen att per post anmäla sitt intresse. Där har varje medborgare möjlighet att begära att få köpa upp till 25 obligationer per försäljning. En familj — alltså om det är flera familjemedlemmar — får köpa 50 obligationer. På det sättet har riksgäldskontoret numera fått 15 000 postkunder. Man kan skriva långt i förväg och meddela: Jag vill ha obligationer vid nästa tilldelning. På det viset får man då köpa obligationer på upp till 10 000 kr. för varje emission. Det är alltså inte alldeles obetydligt. Beträffande de premieobligationer som säljs på avbetalning är det värdefullt — det bedömer såväl riksgäldskontoret som utskottet — att sprida kunskapen om och intresset för att låna ut pengar till staten och på det viset placera sitt sparande. Som jag nyss sade är det ett ganska litet procenttal det rör sig om, så det är nog en metod som man bör använda även i fortsättningen. Det är klart att obligationerna genom den stora reklam som företagen har för dem kostar litet mer pengar också, men det är ju köparens sak att bestämma att han vill betala det högre priset. F. n. är det mycket stor efterfrågan på de här obligationerna. Så har det inte alltid varit. Tidigare har det i hög grad funnits anledning att annonsera om dem. Det är det inte längre i samma grad, men det är väl ändå nödvändigt med en viss annonsering — att nu kommer det om några dagar att finnas nya premieobligationer att köpa, och man har då möjlighet att ställa sig i kö, om man inte redan tidigare per post anmält sitt intresse. Denna annonsering kan naturligtvis göras fullständigt eller mindre fullständigt. Kostnaderna för att annonsera i alla tidningar är 500 000 kr. per emission, men när det rör sig om emissioner om 1,9 miljarder blir det ändå bara en ganska liten del av kostnaderna. Det är klart att man kan diskutera om den reklamen bör hållas nere och inskränkas till bara ett meddelande om att det finns möjlighet att köpa premieobligationer. Därigenom kan man förkorta det hela. Det har varit en diskussion om detta med konsumentombudsmannen, som har protesterat mot otillräckliga varudeklarationer vid tidigare tillfällen. Med hänsyn till de här synpunkterna har utskottet ansett att det inte var mycket man kunde göra. Att det för en del finns svårigheter att köpa så många obligationer som de vill ha beror ju på att statens upplåning inte är tillräckligt stor, så att säga. Skulle man tillfredsställa Wiggo Komstedt, skulle man med andra ord önska att vi hade ännu större behov av att låna pengar hos svenska folket, men den upplåningen har ändå nått vissa proportioner redan nu.

Herr talman! Får jag först säga till vännen Bo Siegbahn att frågans storlek kanske inte är så betydelsefull. Oavsett om det är en stor eller liten fråga tycker jag det är värdefullt att diskutera det som ger en felaktig uppfattning hos allmänheten om någonting som sköts av statsmakterna. Redovisningen av hur många obligationer det gäller är kanske också litet sned, för det är ju fråga om utbyte av gamla lån. De som har de tidigare obligationerna — dessa måste vara minst tio år gamla — har företräde när det gäller att byta obligationerna mot nya. Den s.k. restposten kommer alltså först att försäljas i de olika försäljningsformerna. Nej, jag tycker inte att det är roligt att när man skall köpa obligationer behöva ställa sig i en kö som är 200 meter lång eller längre, såsom ibland har visats i pressen. Jag tycker det är något som påminner om ett helt annat tidsskede, när folk måste köa i så stor omfattning. Vid de här annonseringarna talas det om att obligationerna finns att köpa i bankerna. Det är det jag opponerar mig mot, för där finns de inte. Det är möjligt att de kan finnas på stora bankkontor i Stockholm, men ta vilken annan bank som helst och försök köpa obligationer där! Jag har på min lilla ort fem olika banker att tillgå, men hos ingen av dem — jag har kollat det vid utgivningen av fem olika lån under de tre senaste åren — har det funnits någon möjlighet att köpa obligationer med undantag för dem som man har haft rätt att byta till sig. Då undrar jag: Varför skall man inte i trängda ekonomiska lägen — det är ju någonting som vi upplever i detta hus varje dag — kunna spara? Annonskostnaderna ligger i dag på ungefär 2 milj.kr. Det är pengar som man kan ha annan användning för. Vilken storlek avbetalningsköpen än har tänker jag mig att de måste vara ganska många, eftersom reklamen från de avbetalningssäljande företagen är så intensiv. Det är riktigt att det blir rätt mycket dyrare att köpa obligationer på det sättet. Men jag tycker att utskottet borde observera att den allmänhet som nu vill köpa obligationer, kanske i storleksordningen fem till tio stycken, ofta inte kan köpa dem hos sin vanliga bankförbindelse, där man betalar lånet för huset osv., trots att riksgäldskontoret har annonserat om det i tidningen. Men helt plötsligt dyker det ner ett prospekt i brevlådan, vilket talar om att ifall man betalar 15-20 kr. till per obligation kan man få köpa obligationer på avbetalning från ett helt annat håll. Det är den bilden jag vill ändra på. Allmänheten skall inte ha uppfattningen att vi ifrån statsmakternas sida är inblandade i denna form av hantering, som de upplever som klart negativ.
Herr talman! Jag vill bara upplysningsvis nämna att konverteringen gäller enbart det sista av de här tre lånen, så det har varit nyupplåning med 1 miljard, 1,2 miljarder och slutligen 1,4 miljarder av de 1,9 miljarderna. Det är alltså ganska stora belopp. Det är två problem som Wiggo Komstedt tar upp. Det ena är om man över huvud taget skall ha en annonsering för att kunna köpa genom riksgäldskontoret eller om det skall gå genom bankerna. Det andra är om vi över huvud taget skall ha avbetalningsaffärer på detta område. Avbetalningsaffärerna rör sig om 50 milj.kr. Det är inte så mycket. Och det skulle, har man räknat ut, bli ungefär fem obligationer ytterligare per bankkontor om man skulle strypa den verksamheten, som man av andra skäl tycker är mycket viktig. Sedan är det klart att man kan säga att bankerna skall få sköta det hela. Men är det alldeles riktigt att den som är utställare inte skall kunna sälja premieobligationer? Man kan naturligtvis diskutera kvantiteten, men jag återkommer till att, som jag nyss sade, en stor del säljs per post. Det är faktiskt 150 milj.kr., dvs. ungefär 10 96 av alla premieobligationer, som säljs per post, och om Wiggo Komstedt köper på det sättet behöver han inte alls köa. Men relationerna mellan postförsäljning och kö-köp kan naturligtvis varieras.
Herr talman! Jag bara undrade om utskottet möjligen funderat på om avbetalningsköpen skulle kunna skötas på annat sätt, om man nu vill ha kvar dem -— det är möjligt att det är riktigt. Jag bara hänvisar till att jag har ett prospekt här enligt vilket man kan köpa 25 obligationer. De kostar normalt 5000 kr., men på avbetalning blir det 5 850 kr. Och det jag menar är att allmänheten tycker det är märkligt att om man har 5 000 kr. och vill köpa 25 obligationer så har man inte möjlighet att göra det genom sin bank. Vilken konstig förklaring utskottet än försöker åstadkomma vidhåller jag att det är svårt att köpa obligationerna genom sin bank på de vanliga orterna, som man enligt betänkandet värnar om. Då tycker naturligtvis människor i allmänhet: Varför skall jag betala 850 kr. extra, när det gäller någonting som riksgäldskontoret ger ut? Det vore kanske motiverat för utskottet att diskutera om avbetalningsköpen skulle kunna gå till på annat sätt, och jag skall gärna ge utskottet en chans genom att återkomma med en motion nästa år.

Herr talman! Finansutskottet har i sitt betänkande nr 4 behandlat en motion av mig och Curt Boström, som gäller upphandlingen av materiel och livsmedel vid förband ute i landsorten. Motionen är framför allt föranledd av de diskussioner som förekommer och de förväntningar som råder uppe i Arvidsjaur, där man fortfarande håller på att bygga upp ett nytt fredsförband. Finansutskottet har behandlat motionen tämligen kallsinnigt och konstaterar egentligen bara helt kort att det är affärsmässigheten som är vägledande. Därtill har man också blandat in resonemang om internationella åtaganden. Jag har väldigt svårt att begripa på vilket sätt sådana kan åberopas när det gäller denna form av upphandling. När riksdagen fattade beslutet om förläggning av ett fredsförband till Arvidsjaur var det faktiskt inte affärsmässighet och inte heller försvarpolitiska hänsynstaganden som gjorde att förbandet förlades till Arvidsjaur, utan det var helt enkelt en regionalpolitisk satsning som då gjordes. Vi tyckte inom mitt hemlän att det var en bra och riktig åtgärd, som syftade till att om möjligt skapa bättre förutsättningar för bygden att leva vidare. Självfallet uppstod det förväntningar bland företagare i bygden om att man skulle få större avsättning för sina produkter. När nu t.ex. bagare på orten har hört sig för om möjligheterna att få leverera bröd till förbandet har det beskedet lämnats att den varan skall köpas från Örebro. Sådana besked skapar självfallet stor besvikelse.

I en krigssituation skulle det säkerligen inte vara särskilt lätt att skaffa limpor och bullar från Örebro till förbandet uppe i Arvidsjaur. Jag kan förstå att man i vissa fall måste ta hänsyn till affärmässiga krav, men jag ifrågasätter mycket starkt om det på lång sikt är affärsmässigt att förfara som här sker. Situationen skulle ju, litet drastiskt uttryckt, kunna bli den att bagaren får syssla med andra uppgifter i ett beredskapsarbete på samhällets bekostnad medan försvaret köper sina förnödenheter från andra delar av landet. Jag är i högsta grad besviken över den behandling som vår motion har fått, och jag kommer definitivt att återkomma med en motion i samma ämne. Om beslutsfattarna tänker efter ordentligt, måste de ändå förstå att man inte bara kan se affärsmässigt på olika förhållanden utan också måste ge ett förband som man bygger upp på en sådan här ort riktiga förutsättningar. Det finns säkerligen också andra platser med liknande verksamhet, och förbandet bör ges rimliga och riktiga förutsättningar att bedriva sin verksamhet, så att det har förutsättningar att också i en krigssituation få tag på de varor och förnödenheter som behövs för att förbandets önskemål skall kunna tillgodoses. Jag skall inte ställa något yrkande, herr talman, med anledning av motionen, men jag konstaterar ännu en gång att jag skall återkomma med en ny motion och hoppas att den skall röna en välvilligare behandling.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1979/80:5 behandlas två motioner om offentlig egenregiverksamhet m.m. Även om utskottsmajoriteten inte har velat ansluta sig till de mera långtgående förslagen från motionärerna har den likväl enligt vår uppfattning en alltför ensidig syn på fördelarna med upphandling under konkurrens. I betänkandet, som utskottsmajoriteten ställt sig bakom, står det sålunda: ”Huvudprincipen bör dock vara att produktionen genomförs efter ett upphandlingsförfarande med anbudskonkurrens.” Det är denna viktiga Nr 33 mening som vi socialdemokrater i utskottet anser skall utgå. Onsdagen den Vi är övertygade om att kommunerna eftersträvar att använda tillgängliga 21 november 1979 medel så effektivt som möjligt i sin byggnadsverksamhet, oavsett om den bedrivs i egen regi eller läggs ut som entreprenadarbete. Kommunernas möjligheter att fatta rationella beslut på detta område har ökat under senare år. Kommunerna har byggt ut sin förvaltningsorganisation och har därmed fått en ökad tillgång till kvalificerad sakkunskap. De har också inlett ett arbete som syftar till att åstadkomma ett bättre kalkylsystem för byggnadsoch anläggningsarbeten. Statens råd för byggforskning bedriver ett tämligen omfattande forskningsarbete på detta område och sprider på olika sätt de kunskaper som kommer fram genom forskningsarbetet. Enligt vår mening är det felaktigt att hävda att det alltid vore en fördel om byggande som erhåller statliga lån och bidrag skall upphandlas i konkurrens. Det är t.ex. ofta nödvändigt att en kommun har en viss beredskap för akuta reparationsoch underhållsarbeten. När så är fallet är det naturligtvis en fördel om denna kapacitet kan utnyttjas någorlunda jämnt året runt. Företagsekonomiska kalkyler visar att mindre nyanläggningsoch underhållsarbeten inom gatuoch Va-området ofta utförs till lägsta kostnad i egen regi, bl.a. därför att en entreprenör ofta får höga ställkostnader för maskiner. Även fastighetsunderhåll lämpar sig ofta väl för egenregiverksamhet. Redan det faktum att det finns möjlighet till egenregiverksamhet utgör f.ö. en positiv konkurrensfaktor, när upphandling förekommer. I vissa fall kan det naturligtvis vara till fördel om upphandling sker i konkurrens. Men att alltid, eller ens som huvudprincip, ställa det kravet är alltför ensidigt. I många fall skulle sådana bestämmelser leda till onödig byråkrati och ökade kostnader, dvs. effekterna skulle bli de rakt motsatta till vad utskottsmajoriteten torde eftersträva. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen, som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Det ärende som vi behandlar under den här punkten, den offentliga egenregiverksamheten, är utomordentligt viktigt, inte minst i Sveriges nuvarande ekonomiska situation. Utskottets betänkande har, som Karin Flodström påpekade, föranletts av två motioner. Den första är en moderat partimotion, nr 2458, med själva yrkandet i motion 2464. I den understryks att det har blivit allt vanligare att det offentliga bedriver verksamhet i egen regi. Det blir ofta dyrare än att anlita entreprenörer. I motionen yrkas att en utredning skall tillsättas rörande den offentliga egenregiverksamheten. Den andra motionen, nr 1121, har undertecknats av ledamöter från samtliga de tre borgerliga partierna. Dess utgångspunkt är liknande, och man begär i klämmen att regeringen skall framlägga förslag om införande av anbudskonkurrens för allt byggande som erhåller lån och bidrag. Det är tyvärr inte lätt att få tillförlitlig statistik över storleksordningen på 95 dessa frågor. Några siffror publiceras dock av statistiska centralbyrån. Men varken totalbelopp för olika offentliga sektorer eller deras fördelning på verksamheten i egen regi och entreprenader framgår med säkerhet. Mot bakgrund av att den offentliga sektorn numera tar i anspråk över 60 96 av BNP, i vilken siffra dock naturligtvis även transfereringar ingår, är det klart att det rör sig om enorma belopp. Hur stor del härav som upphandlingen utifrån omfattar är inte klart, men den skall enligt SCB uppgå till 60 miljarder kronor. Det är självfallet av utomordentlig vikt att den offentliga verksamheten sköts så effektivt och ekonomiskt som möjligt. Det är efter vad jag förstår också Karin Flodströms uppfattning. Dåvarande finansministern Gunnar Sträng framhöll också i proposition 1973:73 rörande riktlinjer för den offentliga upphandlingen att principen om affärsmässighet var grundläggande och att kommunerna inte borde välja ett mindre förmånligt anbud i syfte att främja sysselsättningen. Vid remissbehandlingen av motionerna har olika myndigheter också understrukit vikten av att det offentliga söker fullgöra sina uppgifter på det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet. Det har också understrukits att detta oftast sker genom att fri konkurrens får råda. Detta försvåras dock väsentligt när olika myndigheter önskar utföra ett visst arbete i egen regi. Det är rent allmänt svårt att uppskatta de verkliga kostnaderna i egen verksamhet och mäta dem med utifrån kommande anbud. Detta beror bl.a. på att inga tillfredsställande kalkylprinciper finns utarbetade som ledning för sådana jämförelser. På den punkten har jag alltså en annan uppfattning än Karin Flodström. Väsentliga ansatser har visserligen gjorts, men fortfarande har varken Kommunförbundet eller några kommuner utarbetat något fungerande kalkylsystem. Sedan är det riktigt, som även påpekats av statskontrollkommittén, att det inte är säkert att man alltid skall tillgripa det till synes billigaste förfarandet i ett enskilt fall. Det håller jag alltså helt med Karin Flodström om. Det kan finnas skäl som gör att en något dyrare produktion i egen regi lönar sig i ett större perspektiv. Men man får akta sig för att göra detta till den viktigaste principfrågan. Hur mycket det offentligas kostnader kan minskas genom att i betydligt större utsträckning än f. n. utnyttja konkurrensen genom anbudsförfarande kan naturligtvis inte med säkerhet sägas, eftersom statistiken är så ofullständig. SHIO-Familjeföretagen har i en nyligen publicerad broschyr gjort den uppskattningen att besparingarna skulle kunna uppgå till omkring 6 miljarder kronor, vilket inte är något litet belopp i de nuvarande svenska ekonomiska sammanhangen. Några mer omfattande utredningar i dessa frågor har tyvärr inte gjorts i Sverige, utan SHIO-Familjeföretagen tvingas i sin broschyr att använda sig av undersökningar som gjorts i Helsingfors. Dessa ger dock stark bekräftelse åt organisationens synpunkter. I dagarna har emellertid en studie publicerats av Västsvenska Handelskammaren om den kommunala expansionen i Göteborg. Denna ger visserligen inga konkreta siffror men påvisar dock hur viss kommunal verksamhet Inte minst intressant är påpekandena dels att vissa partier i kommunfullmäktige driver fram beslut om egenregi oavsett ekonomiska synpunkter, dels att de fackliga organisationerna övat påtryckningar i samma riktning. Där är det naturligtvis inte de ekonomiska synpunkterna som spelar huvudrollen utan den egna sysselsättningen och liknande ting. Ehuru det sålunda är svårt att få en totalbild vill jag ändå nämna ett par fall: Ett privat städbolag meddelade nyligen Jönköpings kommun att man kunde sköta städningen för kommunen 30 96 billigare än vad den utfördes för i kommunal regi. I Jönköping, där städkostnaderna totalt uppgick till 25 milj.kr., skulle man kunna spara 9 milj.kr., vilket för jönköpingsborna skulle motsvara en skatteminskning med omkring 130 kr. per skattebetalare. Städbolaget tillade i brevet att städverksamheten inom den offentliga verksamheten i hela landet belöper sig till över 3 miljarder kronor och att man sålunda bara inom städsektorn skulle kunna spara 1 miljard kronor i samhällsutgifter. Stockholms läns landsting har hittills för en liten del —- jag tror det är 20 96 — av städningen på sjukhus anlitat utomstående företag. Starkt politiskt tryck har utövats för att överföra även denna del i egen regi. Och enligt en muntlig uppgift som jag har fått har man därför nu tvingats att för rent ökade nettokostnader för städningen för kommande år uppföra ett belopp i förslaget till ny budget av 10 milj.kr. Att man övergår mer till städning i egen regi i en liten del av landstingets område ökar alltså budgetkostnaderna och kostnader för skattebetalarna med 10 milj.kr. Men det är inte bara dessa mer direkta ekonomiska fördelar man skulle vinna genom en ökad anbudsverksamhet. Företag som vill exportera har självfallet stort behov av att kunna påvisa en stor och lyckad aktivitet inom landet för att de skall kunna få det förtroendet hos utländska köpare att de är lämpliga som leverantörer. Jag skall inte lämna några exempel, men det finns i den dokumentation som bl.a. SHIO Familjeföretagen lägger fram flera exempel från såväl anläggningsverksamhet som t.o.m. sådant som städning i stor industriell skala. Mot bakgrund av dessa synpunkter är det naturligt att utskottets majoritet ställt sig förstående till syftena med de berörda motionerna. Detta framgår av utskottets uttalande: ”Huvudprincipen bör dock vara att produktionen genomförs efter ett upphandlingsförfarande med anbudskonkurrens.” Det är denna mening som Karin Flodström och socialdemokraterna reagerar mot. Det var för vår del dock svårt att helt tillstyrka motionen 1121, eftersom den kategoriskt kräver att anbudskonkurrens skall vara obligatorisk för allt byggande som erhåller statliga lån och bidrag. Vad den moderata partimotionen beträffar har utskottet visserligen icke ställt sig bakom kravet på en utredning men framhållit att det finns andra metoder, genom vilka motionens syfte kan uppnås. Från moderat sida har vi känt ännu starkare än utskottets övriga majoritet för de tankar som ligger bakom motionsyrkandet, och vi har därför framlagt ett särskilt yttrande. Jag vill emellertid yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! I motionen 1978/79:1121 vill vi motionärer att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag om införande av anbudskonkurrens för allt byggande som erhåller statliga lån eller bidrag, detta för att få effektiv användning av offentliga medel. Det finns inte några regler som anger att upphandling skall ske när statsmedel används. Upphandlingsreglerna träder i kraft när kommunen beslutar att upphandla. Om kommunen i stället beslutar att inte upphandla utan utför arbetet i egen regi med egna resurser, utan att konkurrera med andra producenter, är effektivitetskravet inte tillgodosett. Motionen har varit på remiss hos några myndigheter. Jag vill kommentera ett par av remissyttrandena. Riksrevisionsverket framhåller i sitt yttrande att ”det är angeläget att åstadkomma förbättrade kalkylmetoder som underlag för beslut huruvida den kommunala byggnadsoch anläggningsverksamheten skall bedrivas i egen regi eller upphandlas på entreprenad”. Så långt är det bra. Sedan kommer dock verket med litet mera tveksamma tongångar och framhåller att det kan vara andra faktorer än rent ekonomiska som avgör valet mellan egen regi och entreprenad och att en ökad kontroll och statlig granskningsverksamhet inte löser problemet. Av detta yttrande kan man dra den slutsatsen att man borde göra något åt konkurrensförhållandet men att det är litet besvärligt, varför det vore bäst om det fick fortsätta som nu. Ungefär i samma anda går yttrandet från statskontrollkommittén. Den ger oss motionärer rätt i att man måste ställa höga krav på en effektiv användning av offentliga medel. Kommittén tror också att om allt byggande som erhåller statliga lån och bidrag skulle upphandlas i konkurrens, skulle ett sådant system bli alltför byråkratiskt. Vad det byråkratiska skulle bestå i har man däremot inte sagt något om. Vi vill naturligtvis inte ha en alltför byråkratisk ordning utan ett smidigt fungerande samhälle. På dessa yttranden har utskottet grundat sitt betänkande. Och jag får medge att utskottet har sett positivt på vår motion. Utskottet anser det angeläget att kommunernas kalkylsystem ses över i syfte att få fram ett säkrare underlag för kommunernas beslut i regivalsfrågan. Detta framgår av utskottsbetänkandet. Jag citerar precis samma mening som Bo Siegbahn citerade för en stund sedan: ”Huvudprincipen bör dock vara att produktionen genomförs efter ett upphandlingsförfarande med anbudskonkurrens.” Det är viktigt att utskottet trycker på att just huvudprincipen vid upphandlingsförfarande skall vara anbudskonkurrens. Det är vad också vi motionärer anser. Att sedan socialdemokraterna har reserverat sig mot denna skrivning i utskottsbetänkandet är bara att beklaga. Med tanke på sin skrivning i betänkandet borde kanske utskottet ha kunnat gå litet längre och tillstyrka vår motion. Det har utskottet nu inte gjort, men jag anser ändå att utskottet i huvudsak har tillgodosett motionä rernas krav, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på Nr 33

Herr talman!

Det är, som utrikesutskottet skriver, inte första gången som denna fråga är uppe till behandling. Jag skulle kunna begränsa mig till att hänvisa till våra tidigare argument och till den utförliga interpellationsdebatt som ägde rum den 8 december förra året, en debatt som hade föranletts av en interpellation av Carl-Henrik Hermansson. Våra argument är i dag lika aktuella som någonsin. Jag skall ändå säga några ord om situationen i Chile och den svenska regeringens två ansikten. Fascistjuntans brutalitet har inte minskat. Om antalet fall för tortyrexperterna är mindre än tidigare, beror detta bl.a. på att de flesta av de mest aktiva antifascisterna är inspärrade eller dödade av fascisterna — försvunna heter det enligt fascistjuntans officiella ståndpunkt. Vidare är de demokratiska krafterna i Chile i dag bättre organiserade och därmed mer svåråtkomliga för fascistjuntans bödlar och säkerhetspolis. Den ekonomiska politik som har genomförts har också medfört en nedpressning och utsvältning av arbetar Nr 33 klassen som aldrig tidigare har setts i ett relativt välutvecklat land av Chiles Onsdagen den typ. I | 21 november 1979 En av de allvarligaste yttringarna av det förtryck som juntan nu bedriver är attackerna mot fackföreningarna. Detta har bl.a. uppmärksammats av den internationella fackföreningsrörelsen och den konferens som hölls i Madrid i november 1978. Det finns en rad dokumenterade fakta om den totala hänsynslöshet som riktas mot den chilenska fackföreningsrörelsen, om den totala bristen på demokratiska frioch rättigheter, om den systematiska förföljelsen av fackligt aktiva och deras ledare. Madridkonferensen kom fram till att följande aktiviteter till stöd för det chilenska folket skall genomföras: 1. Skärpning av bojkotten mot diktaturen. Isolering av den genom att avbryta all kredit och all kommersiell hjälp. Hindra transport och handel. Sänka nivån för diplomatiska relationer. Säga upp kulturella, teknologiska och idrottsliga avtal med juntan. 2. Utveckla politiskt och materiellt stöd till CUT och alla dess organisationer och enheter. Utrikesutskottet säger nu att det är meningslöst med ensidiga svenska bojkottaktioner. Det är precis samma argument som utskottet använde när krav på svenska bojkottaktioner mot Sydafrika fördes fram för många år sedan. Men nu har vi fått ett nyinvesteringsförbud när det gäller Sydafrika. Motiveringen är bl.a. att man på detta sätt skall markera vår inställning i praktisk handling och att så småningom få flera länder att följa efter det svenska exemplet. Vi kan inte komma ifrån att den svenska kapitalexporten till Chile, som dessutom ökar markant, har den effekten att vi håller fascistjuntan under armarna. Man förlänger så att säga förtrycket i Chile. Vi kan inte heller komma ifrån det faktum att vårt medlemskap i IDB indirekt betyder att vi medverkar till ekonomiska bidrag till Chilejuntan. En bred demokratisk front i Chile kräver att bojkottåtgärder på ett brett område av ekonomi och kultur skall tillämpas mot Chilejuntan. De skulle bidra till att fortare få bort fascisterna från makten i Chile. Alla de stolta deklarationer som Sverige gjort bör nu omsättas i praktisk handling. Det går inte i längden att sitta på två stolar — å ena sidan fördöma fascisterna, å andra sidan utveckla förbindelserna med dem. Det är inte så man skall ställa upp och visa sin solidaritet med fattiga och förtryckta. Det bidrar inte till en snar återgång till rättssamhälle och demokrati i Chile. I dokumentet från Madrid påpekas med rätta: Kampen för ett återupprättande av demokratin på ena sidan och ekonomiskt stöd till diktaturen på den andra är oförenliga och motsatta. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 197.

Herr talman! Sedan statskuppen i Chile 1973 har riksdagen många gånger och apk:s sida har i motionerna krävts såväl bojkotter av olika slag som ett än kraftfullare svenskt agerande i internationella sammanhang för att påverka opinionen och motverka lån och bistånd till Chile. Motionernas regelbundna återkommande kan kanske få några av kammarens ledamöter att tro att regeringen, vilken eller vilka partifärger den än haft, inte skulle ha reagerat mot det förtryck av de mänskliga rättigheterna som kännetecknar det chilenska samhällssystemet. Så har inte varit fallet. Sverige har i FN tagit flera initiativ till brännmärkande av den chilenska militärregimens fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna. Senast i år är Sverige en av initiativtagarna till en Chileresolution i generalförsamlingen. Det finns också skäl att erinra om att Sverige under flera år drivit frågan om inrättandet av en befattning som FN högkommissarie för de mänskliga rättigheterna. Han eller hon skulle bl.a. ha till uppgift att opartiskt kunna utreda fall av påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna var de än förekommer, förutom att FN:s växande arbete till försvar för mänskliga rättigheter skulle kunna samordnas. Nu är det FN-kommissionen för de mänskliga rättigheterna som arbetar med det förslaget. I den kommissionen betonades från svensk sida förra året att Chile utgjorde ett exempel på ett land där FN med kraft måste arbeta på att få fortsätta arbetet mot förtrycket av mänskliga rättigheter. Motionärerna är alltså säkert medvetna om vilka ansträngningar som gjorts från svensk sida. Ett av årets motionsyrkanden är emellertid nytt, även om det kommer från apk som inte längre är representerat i riksdagen. Utrikesutskottet har givetvis behandlat också den motionen, 1978/79:861, där Rolf Hagel och Alf Lövenborg tog upp betydelsen av att riksdagen ger regeringen till känna nödvändigheten av omfattande stöd och hjälp till de chilenska flyktingar som önskar återvända till Chile. Man kräver också att den fond för diktaturernas offer som FN har beslutat om skall användas för att hjälpa dessa offer. Åtskilliga flyktingar har också kunnat återvända, och även om fonden, som nyligen är bildad och har konstituerat sig, ännu inte har kunnat bidra med några medel, så har vi från svensk sida genom arbetsmarknadsstyrelsen ställt medel till förfogande för de chilenska flyktingar som önskar att återvända hem. Ingen skall av ekonomiska skäl hindras från att återvända till hemlandet, men ingen skall heller — det kanske bör betonas — skuffas ut från Sverige. Att chilenska flyktingar vill och kan återvända innebär antingen att förhållandena i Chile har normaliserats eller att de som återvänder har möjligheter att leva också under militärregimen. De ansträngningar som gjorts från chilensk sida att vidta en rad åtgärder som varit menade att ge intryck av en viss uppmjukning av förtryckarsystemet innebär emellertid inte att förhållandena inte ger orsak till djup oro. Förbättringar i form av frigivning av politiska fångar och upplösning eller förändring av den tidigare säkerhets tjänsten har med all säkerhet varit en följd av internationella påtryckningar Nr 33 men har knappast inneburit att regimen på något sätt skulle ha minskat Onsdagen den förtrycket. Bertil Måbrink påpekade också att svårigheterna för fackförening 21 november 1979 arna närmast har ökat. Det finns alltså som utskottet säger även fortsättningsvis skäl för Bojkottåtgärder regeringen att aktivt verka för att Sverige skall visa solidaritet med förtryckets — mot Chile offer. Vpk har också, som Bertil Måbrink sade, föreslagit ett stopp för kapitalexport till Chile. Bojkott av juntan på alla plan har också föreslagits. Också dessa krav har behandlats av utskottet, vars inställning till förslagen som Bertil Måbrink påpekade inte har förändrats. Utskottet anser inte att det föreligger några utsikter till att få till stånd en internationell bojkott mot Chile och gör den bedömningen att ensidiga svenska insatser blir utan verkan. Bertil Måbrink tog upp jämförelsen med de svenska sanktionerna gentemot Sydafrika. Det finns kanske här anledning att göra ett förtydligande. Sverige har ju vad gäller sanktioner mot Sydafrika gjort ett avsteg från principen att endast godkänna sanktioner som beslutats av säkerhetsrådet. Från moderat håll motsatte vi oss detta undantag av rent principiella skäl och hävdade att det kan bli prejudicerande. Riksdagsmajoriteten klargjorde emellertid att åtgärden vidtogs mot bakgrund av de unika förhållandena i Sydafrika, där rasdiskriminering gjorts till grund för samhällssystemet. Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Sydafrika legaliseras av det samhällssystemet, och utan att i övrigt göra jämförelser mellan förhållanden i södra Afrika och Chile måste vi notera att ingen annanstans utgör hudfärgen tecken på vilka rättigheter en person skall ha. Jag hänvisar till utskottets skrivning, nämligen att bindande sanktioner riktade mot ett land måste för att accepteras av världens länder vara beslutade av FN:s säkerhetsråd. När det gäller vår handel bör det dessutom tilläggas att vi är uppbundna av våra internationella åtaganden — där bör kanske särskilt GATT-avtalet nämnas. Bertil Måbrink tog också upp frågan om krediter och lån till Chile. Sverige har regelbundet i de internationella organ där vi är medlemmar motsatt sig krediter och bistånd till Chile. Det gäller Världsbanksgruppen. Det bör kanske erinras om att när det gäller densamma har vi en stående instruktion att anmäla invändningar när lån skall beviljas eller föreslås beviljas till Chile. Det gäller IDB, det gäller UNDP. Det kommer också att gälla andra organ, såsom ILO, och vi kommer att fortsätta att anföra invändningar av detta slag. Jag bör kanske erinra om att Chile inte särskilt ofta begär lån eller bistånd från dessa internationella organ utan i stället hellre söker sig ut på den privata bankmarknaden, just därför att Sverige inte är ensamt om att visa negativa reaktioner mot beviljande av sådana här lån och därför att det i allmänhet blir oenighet och bråk. Chile har därför valt att genom den privata kapitalmarknaden finansiera sina investeringar. Herr talman! Vi styr inte ensamma världen. Våra insatser för de mänskliga rättigheterna har likväl inte blivit ouppmärksammade. Vi har mött respekt för vår inställning och för vår konsekvens också bland dem som inte delar våra åsikter. 103 Utskottet fortsätter också att vara konsekvent. Vår inställning har inte förändrats varken när det gäller det förhatliga förtrycket i Chile eller våra möjligheter att ensamma åstadkomma bojkott av olika slag mot regimen i fråga. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess betänkande nr 2.